Herr talman! Vi som står bakom centerns motion när det gäller Bergslagen hade förhoppningen om att vi här i kammaren skulle få en mer samlad Bergslagsdebatt. Detta var inte möjligt, utan mina kamrater bakom motionen blev utplacerade över talarlistan och har nu strukit sig från den. Det kan möjligen glädja kammarens ledamöter, eftersom debatten därigenom kommer att gå något fortare, men möjligtvis skall man beklaga Bergslagen. När jag lyssnar på raden av socialdemokratiska talare slår det mig att det inte är särskilt mycket bevänt med denna samverkan. Grundvalen bakom centerns Bergslagsmotion är att vi tillsammans i samplanerade aktiviteter skall kunna få en bättre framtid för Bergslagen. Det är inte stor mening för mig att stå här i kammaren och upprepa de problem vi har, den negativa befolkningsutvecklingen och allt annat som nu verkar hända i Bergslagen. Det är dokumenterat dels i vår motion, dels på ett alldeles utmärkt sätt i utskottets betänkande. Jag vill mer syfta framåt. Vad kan hända i Bergslagen? Det är återigen det program som vi skisserat i vår motion som vi tycker är något att satsa på. Det har talats mycket här i dag om länsanslaget, de medel som kan gå till regionala utvecklingsinsatser. Jag har snabbt räknat ihop vad som kunde hända för Bergslagens del, om regeringen, när den skall fördela anslaget, följer den princip som man har haft tidigare. De sju Bergslagslänen — det är faktiskt sju län, även om utskottet i betänkandet skriver sex län — kommer med en sådan fördelning att få ca 50 milj.kr. till regionala utvecklingsinsatser. Om vi hade fått majoritet för centerns anslagsbelopp och centerns förslag till fördelning, hade det naturligtvis blivit ännu mer pengar till dessa län, som är i stort behov av insatser. Jag gläder mig åt att det i utskottsbetänkandet finns en centerreservation där det står att läsa om ett utvecklingsprogram för landsbygden. Det är ett starkt stöd för oss motionärer att den reservationen finns. Av tradition har det i Bergslagen rört sig om mycket stora industrier. Det är dessa industrier som nu är utsatta för strukturomvandling. Det finns däremot en liten tradition för att utveckla mindre företag. En förutsättning för att vi skall få fler arbetstillfällen i mindre företag är faktiskt att man i olika organ och med olika medel stöder de utvecklingsinsatserna. Det har talats om gruvdriften. Det som nu håller på att hända är naturligtvis ett problem för Bergslagen. När det gäller Dannemora vet vi att det blir ytterligare fem års drift. Just nu kan man se att produktionen är högre där, och en nedläggning beror därför inte på att det skulle vara dålig lönsamhet. Såvitt jag har förstått skulle den bero på att företaget inte passar in i strukturen. I centerns Bergslagsdelegation — jag har vid ett tidigare tillfälle här i kammaren redovisat att vi har en sådan, som aktivt arbetar för en bra utveckling i Bergslagen — har vi skaffat oss information om vad som kan hända när gruvor läggs ned. Jag tänker närmast på Gåsbol, som var nedläggningshotad. Nu har man fått ett annat, mindre företag att överta driften där. Man har utvecklat driften och bryter betydligt mer kalk. Man bryter också andra mineralfyndigheter och förädlar dessa i Persberg. Det hela verkar ha goda utvecklingsmöjligheter. Detta hade säkert heller inte kunnat hända i det gamla företagets regi, därför att det inte passade in i den strukturen. Jag vill bara ha sagt att det inte går att sätta likhetstecken mellan att en verksamhet inte passar in i strukturen och att driften skulle vara olönsam eller felaktig på något sätt. Det är bara det att när man skall utveckla sådant kommer det att kosta pengar inledningsvis. Skall man finna nya användningsområden för mineral, går det åt ganska kraftiga insatser för forskning och utveckling. Nu kan vi bara uttrycka förhoppningen att de organ som har givit sig in i den utvecklingen också har förmågan att fortsätta att stödja sådana här projekt. Jag vill erinra om att vi i Bergslagsområdet har en pågående mineraljakt. Denna kan inte bara vara till för turismens skull eller för de människors skull som tycker om att samla vackra stenar, utan den måste vara ett bestående inslag i Bergslagens utveckling. Men då måste vi också vara beredda att göra insatser när man sedan skall undersöka fyndigheterna, göra provborrningar osv. Vi menar att de projektpengar som kan avsättas där genom de ökade länsanslagen kan vara ett verksamt medel. Herr talman! Jag skall ta upp några delar till i denna motion. Det är naturligtvis viktigt att det sker en utveckling även när det gäller jordoch skogsbruket i Bergslagen. Det kan vara lätt att i den nuvarande jordbruksdebatten säga sig: Det finns väl inget jordbruk att slå vakt om i Bergslagsområdet? Jo, det finns det — om man har förmågan att utveckla en ny drift i detta jordoch skogsbruk, särskilt jordbruket. Alternativ produktion, nya, mer lokalt betingade produkter och mer förädling av dessa produkter ger säkert ett antal ytterligare arbetstillfällen, som kommer att bidra till en positiv utveckling i Bergslagen. I vår motion tar vi vidare upp en särskild punkt som gäller samordningen av kommunikationerna. Vad vi nu kunnat ta del av är att det vid televerket finns utvecklade planer på att förbättra kommunikationsmöjligheterna inom Bergslagen. Jag kan då bara uttrycka förhoppningen att man genomför dessa planer i konkurrens med andra områden i landet, när man konkurrerar om investeringsmedlen. Vad vi anger som en målsättning i vår motion är att de statliga verken — vägverket, SJ och televerket — tillsammans får i uppdrag att göra en plan för bättre kommunikationer. Det är viktigt att dessa verk samplanerar. Annars kan det bli så — vilket det finns tendenser till — att SJ drar ner servicenivån i Bergslagen och att vägverket inte har anslag till att bygga bättre vägar, medan däremot televerket satsar på bättre telekommunikationer. Det är ju gott och väl, men en samlad aktion skulle naturligtvis bidra till en mycket bättre utveckling i Bergslagen. Utbildning fattas. Det finns nu möjligheter att bedriva utbildning med mindre klasser, eller mindre grupper. Jag vill bara här från talarstolen uttrycka förhoppningen att man då kan använda de nya reglerna, att inte andra krafter kommer att sätta käppar i hjulen så att man återigen får krav på stora klasser. Det finns faktiskt inte ungdomar och intresseinriktningar som räcker för att fylla sådana klasser. Därför är det viktigt att vi får möjlighet att ha mindre grupper. Herr talman! Jag yrkar bifall till centerns reservationer och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I motion 1986/87:A402 har vi socialdemokrater från Kopparbergs län redovisat behovet av regionalpolitiska åtgärder för Kopparbergs län. Vi har i motionen framhållit behovet av ett sysselsättningsoch regionalpolitiskt paket för Kopparbergs län, med en bred satsning och ett förstärkt stöd utöver de ordinarie anslagen. Länet är ett av de län som under senare tid fått vidkännas relativt stora befolkningsförluster, och tyvärr har detta särskilt drabbat de yrkesverksamma åldrarna. Under 1986 minskade länet som sådant befolkningsmässigt, och några av kommunerna drabbades av stora utflyttningar. Bakom befolkningsminskningen finns den fortgående strukturomvandling som har drabbat flera av länets tidigare basnäringar. Den har drabbat både jordoch skogsbruket, träindustrin och gruvoch stålindustrin. Den senaste tidens händelser med en ny strukturplan för SSAB-ägda Domnarvets Jernverk och gruvan i Grängesberg kommer naturligtvis på sikt att ytterligare minska sysselsättningen inom gruvoch stålindustin och kan få följder för hela länet. I ett läge då kraftiga strukturomvandlingar sker, måste självfallet kraftfulla åtgärder — utöver de ordinarie anslagen — sättas in för att ersätta de arbetstillfällen som försvinner. Socialdemokraterna i Dalarna antog för drygt ett år sedan en utvecklingsplan, Utveckla Dalarna, där riktlinjerna för den framtida regionalpolitiken i länet presenterades. Planen var omfattande och långsiktig, men den visade samtidigt att de akuta problemen måste åtgärdas med snara insatser. Det måste till även kraftiga åtgärder med verkan i det kortare perspektivet. I motionen har vi pekat på några åtgärder, som vi anser borde vidtas snart. Det gäller försörjningen av riskkapital vid industrilokaliseringar, stödet till upprustning och nybyggnad av industrilokaler samt skapandet av ett trätekniskt centrum. Jag menar också att det måste gälla satsning på kommunikationer, både förbättrade järnvägsförbindelser till Västerbergslagen och Västerdalarna och upprustning av vägnätet, inte minst för att underlätta de tunga skogstransporterna. Det finns flera vägar som kräver ordentlig upprustning för att klara angelägna och tunga transporter, framför allt avsedda för den viktiga skogsindustrin. Det gäller också att satsa på utlokalisering av statlig verksamhet och bättre utbildningsmöjligheter, så att befintlig industri kan få den arbetskraft som i större utsträckning behöver rekryteras från länet. De mera långsiktiga regionalpolitiska satsningarna kräver också mer långtgående åtgärder — åtgärder som skapar större regional likvärdighet i bl.a. frågan om kommunikationer, utbildning och forskning, kultur och miljö. Det yttersta målet måste vara att utveckla länet, så att människor upplever trygghet för sysselsättningen och känner att nationens tillgångar fördelas rättvist och likvärdigt. Det som nu har hänt och händer i Dalarna, framför allt när det gäller omstruktureringen av SSAB:s industrier, Domnarvets Jernverk och gruvan i Grängesberg, kräver solidaritet och satsningar som möjliggör regional balans och skapar en balanserad befolkningsutveckling i hela länet. Arbetet med att skapa en balanserad regional utveckling måste spänna över ett stort antal samhällsområden. För att klara strukturomvandlingen och utjämna den regionala obalansen behövs kraftfulla och samordnade insatser, som berör flera olika områden. Ett grundläggande drag i utvecklingen på arbetsmarknaden är allt snabbare förändringar. Dessa förändringar medför krav på nytt och större kunnande. Kraven på arbetsmarknaden går mot behov av allt större kunnande, framför allt vad gäller det tekniska området. Här har arbetsmarknadsmyndigheterna ett stort ansvar för att hjälpa till att utbilda människor som är arbetslösa, så att dessa kan ta lediga arbeten, men också för att ha den framförhållningen att befarat friställda kan ta lediga platser. Av de pengar som nu anslås till regionala insatser och arbetsmarknadsinsatser måste en tiss del satsas på utbildning. Här måste satsningar göras, trots att oppositionen säger nej till infrastrukturella satsningar. Insatser måste göras för att ge människor den kompetens som de behöver för att kunna ta lediga arbeten. Det gäller både omskolning och utbildning av ungdomar som skall in i yrkeslivet. Det gäller här att de som skall sköta utbildningen är lyhörda för vilka behov som finns och kan komma att finnas, så att utbildningen sker inom de områden där behov föreligger. Utbildningen måste ha det innehåll som motsvarar arbetsmarknadens dagsaktuella krav. Här anser jag också att det är angeläget med nya former för samverkan mellan skola och näringsliv, t.ex. för samutnyttjande av dyrbar teknisk utrustning och erfarenhetsutbyte. Herr talman! Jag vill avslutningsvis helt kort beröra det angelägna i att det görs satsningar på landsbygden. Den satsning som regeringen är villig att göra i anslutning till kampanjen Landsbygd 90 hoppas jag också kommer att följas upp regionalt och lokalt. Det gäller nu att man ställer upp på skilda håll och driver på utvecklingen, samtidigt som man tar vara på de resurser som finns. En mycket värdefull resurs som måste utnyttjas effektivt är den lokala befolkningen. Ofta finns det både naturresurser och befolkningsresurser som kan tas till vara bättre. Insatser för lokala utvecklingsprogram kan ofta göras under mycket stor politisk enighet från den lokala befolkningens sida. Det gäller också för oss som jobbar centralt politiskt att ge det stöd som krävs för att de lokala initiativen skall kunna utvecklas. Behovet av pengar till satsningar på sysselsättning i glesbygden är inte så stort, därför att arbetstillfällena där ofta kräver mindre ekonomiska insatser än i andra sammanhang. Glesbygdsstödet har visat sig vara mycket värdefullt, och det har gett arbetstillfällen på ett billigt sätt. Här finns all anledning att vara flexibel när det gäller att arbeta för satsning på bl.a. kombinationssysselsättning för familjer som vill bo kvar och arbeta i glesbygden. En annan värdefull stödform är IKS-stödet, som skapat många arbetstillfällen och som det finns all anledning att slå vakt om vid fördelningen av länsanslagen. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Regionalpolitiska åtgärder av olika slag har vidtagits för att klara Bergslagens kris. Det förs en ständig kamp för att skapa nya arbetstillfällen i stället för dem som försvinner eller är på väg att försvinna. I Örebro län behöver vi nu främst satsa på kommunikationer och utbildning. Båda dessa områden har stor betydelse för den fortsatta regionala utvecklingen och för länets förmåga att klara den strukturomvandling som fortfarande pågår. Herr talman! Jag har inget yrkande, men från Örebro län har vi socialdemokratiska riksdagsledamöter i motion A444 framfört synpunkter på begreppet skogslän. Det är ett begrepp som används i årets budgetproposition. Vi vill att man i stället skall använda sig av stödområdesindelningen. Vi anser att man med benämningen skogslän ställer en del stödområdeskommuner utanför diskussionen om angelägna satsningar. Utskottet framhåller visserligen i sin behandling av motionen att stödområdesindelningen utgör den huvudsakliga prioriteringsgrunden för regional politiskt stöd. Det är naturligtvis bra, men sedan antar utskottet att vi avser kommunikationsområdet, och där ligger tyngdpunkten på aktuella åtgärder inom skogslänen. Vi inser emellertid också vägarnas betydelse för vårt län och för industrins utveckling. För att förbättra möjligheterna för länet och även för det övriga inlandet krävs att vägnätet rustas upp, så att de företag som redan finns får möjlighet att utvecklas och att nya företag finner det fördelaktigt att etablera sig i länet. De vägar vi anser att man av regionalpolitiska skäl behöver satsa på är E 3 och E 18 samt riksväg 60 och 68. Både Örebro och Kopparbergs län borde ha ett gemensamt intresse av en sådan upprustning. I norra delen av Örebro län är vi också oroade över vad som skall hända med järnvägen — framför allt när det gäller godstrafiken. Godstransporterna har successivt minskat i takt med alla gruvoch industrinedläggelser i området. Vad händer när t.ex. gruvan i Grängesberg läggs ner? Det finns fortfarande företag i regionen som är beroende av att kunna transportera sitt gods på järnväg. Vilka regionalpolitiska hänsyn kommer att tas? Utbildning på olika nivåer är för oss en viktig regionalpolitisk satsning. Örebro län har en befolkningsminskning, det är framför allt ungdomar som flyttar. Det är viktigt att Bergslagen får behålla sina ungdomar. Det är viktigt att vi kan ge dem utbildning och att de har möjlighet att återvända till hemorten efter avslutad utbildning. Det har ofta sagts att människorna i Bergslagen har för dålig utbildning för att möta kraven i dagens industri. Det är kanske inte så konstigt med den brukstradition som finns eller som fanns. Man började på bruket när man slutade skolan, och där fick man den utbildning som behövdes. Därför är det viktigt att vi också ser utbildningen som ett regionalpolitiskt instrument. Vi måste satsa på de människor som i daglever och arbetar i Bergslagen, vi måste ge dem utbildning på olika nivåer — på gymnasienivå, på komvux och på högskolenivå. Den högskola vi har i Örebro är den största högskolan vid sidan av de s.k. äldre högskolorna och universiteten. Samtidigt har den minst teknisk utbildning av alla högskolor. Antalet högskoleutbildade tekniker på våra företag i länet är också lågt. Därför är den satsning som görs på Bergslagens tekniska högskola glädjande, men vi anser också att högskolan i Örebro måste få resurser för att kunna erbjuda utbildning på flera platser i länet. När det gäller högre utbildning har vi ingen tradition i Bergslagen. Därför är det kanske nödvändigt av olika skäl att kunna erbjuda utbildning på hemorten eller nära hemorten. Herr talman! Välutbildade människor inom alla områden och på alla nivåer är vår chans att utveckla Örebro län.

Herr talman! I den motion om regionalpolitiska åtgärder som vpk väckt till riksdagen och som handlar om Värmlands län görs en historisk tillbakablick. Man kan konstatera att Värmland har ungefär 500 års erfarenhet av Sverige som kolonialmakt, och kolonin är Värmland. Det går inte att påstå att den senare delen av 1900-talet egentligen särskiljer sig från tidigare århundraden. Utsugningen av arbetskraft och råvara har fortsatt och accelererats. Det i senare tid mest makabra exemplet är Anders Walls blixtvistelse i länet. Den varade i cirka två år och kostade länet hundratals miljoner kronor. Varför vill inte socialdemokraterna, när det finns en vänstermajoritet i denna kammare, lägga fram förslag så att Wall, Wallenberg och andra kapitalister som berikat sig på länet tvingas ta sitt ansvar? Industriministern talar ibland om att storföretagen måste ta sitt ansvar. Men varför kommer inga förslag i den riktningen? Saknas det idéer hos socialdemokratin eller vet man inte var pengarna finns? Är enda alternativet för socialdemokrater i riksdagen att luggslita kommuner och landsting i kompanjonskap med folkpartiet? Vore det inte smakfullare att beskatta kapitalet och aktiehajar i stället för det enkla folket i Värmland, i inlandet, på bruksorter, i Norrland? En engångsbeskattning av t.ex. Stora för att kunna göra särskilda insatser för Värmland skulle direkt få vpk:s stöd. Om t.ex. Stora på sin vinst och aktieutdelning för 1986 finge betala hälften av vad vi betalar i skatt på mat varje dag, så skulle det i år inbringa 62 milj.kr. till länet. Summan är blygsam, och om man jämför den med vad storbolaget tjänat på länet, på dess naturresurser och folk, så är summan att betrakta som en spottstyver. Men för dessa pengar kunde man ändå åstadkomma en hel del av de investeringar och åtgärder som är nödvändiga för länet. En produktionsavgift på vattenkraften är också en inkomstkälla som kan användas för särskilda åtgärder som behövs. Problemet är, herr talman, att socialdemokraterna eller någon annan majoritet i riksdagen inte är intresserad av någon av dessa finansieringskällor trots att det finns en majoritet för förslagen i riksdagen om man så vill och trots att inkomsterna har en rättvis fördelningspolitisk profil. Men problemet är inte att det saknas förslag till angelägna åtgärder i länet som kräver kapital. Problemet är att om det inte inses så skapas med nödvändighet en ännu högre institutionaliserad arbetslöshet än den vi har. Under nära ett decennium har vi nu i Värmland haft en arbetslöshet om ca 10 000 människor. Vi har från vpk:s sida föreslagit en rad åtgärder för att bryta arbetslöshetseländet. Vi har förordat en särskild insats på vuxenutbildningens område. Detta är ett avgörande instrument för att få effekt av t.ex. teknikoch kunskapsspridningsprogram. Som bekant har man ingen användning av en sändare om man inte vet att det finns en mottagare. Vi har föreslagit en försöksverksamhet med pedagogik, metodik och vetenskapsteori som komplement till den yrkestekniska högskoleutbildningen. Vi har föreslagit en särskild handelskammare inriktad mot tredje världen och dess behov av solidarisk handel. Det finns mycken kunskap inom den medelstora industrioch hantverksbranschen, som till sin struktur passar just länder i tredje världen. Vi har föreslagit fasta forskningsresurser till högskolan i Karlstad. Vi föreslår att särskilda planeringar görs för att erbjuda utbildning särskilt anpassad för studenter från utvecklingsländer. Vi vill påbörja en diskussion med berörda norska järnvägsmyndigheter om ett dubbelspårigt järnvägssystem mellan Stockholm och Oslo. De exempel jag nu givit på åtgärder för ett Värmland i arbete och utveckling vittnar om att här måste tas ett rejält grepp. En väg att gå är att skapa ett särskilt program för Värmland. Vpk förordar detta i reservationer till det betänkande vi nu behandlar. Till dessa vill jag yrka bifall. Herr talman! Jag har följt större delen av den debatt som förts, och jag har försökt lyssna särskilt till de matematiska övningar som har förevarit här i kammaren. Det enda det har lett till är att jag direkt kom att tänka på en historia: Det var en som sade till en annan: Har du hört att Lisa har gift sig? Och kan du tänka dig, hon som bara är 20 år har gift sig med en som är 40 år. Dubbelt så gammal. Tänk när hon är 40 år, då är han 80 år.

Herr talman! Värmland är ett av fyra län som ingår i Bergslagen och har stora problem att brottas med. Trots Bergslagspaket och Bergslagsdelegationens enträgna arbete för att rädda jobben återstår mycket att göra. Strukturomdaningen har satt sina djupa spår i våra bygder. Många arbetstillfällen har mer eller mindre gått upp i rök. Befolkningen i vårt län minskar, och andelen arbetslösa är oroande. Den trend som Värmland upplevt och alltjämt upplever med vikande befolkningstal och alltför höga arbetslöshetssiffror är framför allt på sikt ytterst oroande. Ungdomarna lämnar vårt län och söker sig till andra orter och andra regioner, framför allt Stockholmsregionen. En ung grabb eller flicka som kommer till Stockholm får kanske ett jobb, men när det gäller bostad får hon eller han hanka sig fram på olika sätt, oftast under otrygga förhållanden. Detta är självfallet ingen drömsituation för den eller dem som drabbas av arbetsbrist på hemmaplan och bostadsbrist på bortaplan. I längden är detta en helt orimlig och otillfredsställande situation, för både den enskilda och berörda politiker på alla nivåer. Situationen i Värmland är likartad den i en rad andra skogslän och i ett bälte inom Bergslagen. Den skulle ha sett än värre ut om inte statsmakterna och regeringen hade satsat på Bergslagen och skogslänen. Den satsning på vägområdet som årets budget redovisar med 4 miljarder kronor för förstärkning av bärigheten på broar och vägar inom skogslänen är efterlängtad. En rejäl satsning på ökad mineralprospektering inom Bergslagen är angelägen och kan vara en annan framkomlig väg. Vi kan nu konstatera att man trots ökade regionalpolitiska satsningar och trots att anslagen har fördubblats sedan budgetåret 1982/83 inte kan klara ut situationen i exempelvis Värmlands län. Värmland fick under år 1986, trots det ogynnsamma arbetsmarknadsläget, ett mindre flyttningsöverskott. Det oaktat fortsatte 1970 och 1980-talens befolkningsminskning. Länet hade under 1986 den jämte Gävleborgs län näst högsta arbetslösheten i landet efter Norrbotten. Andelen personer i arbetsmarknadsåtgärder är också hög. Torsby och Hagfors kommuner redovisar en arbetslöshet som överstiger 5 20, och några kommuner, däribland Karlstad, har en arbetslöshet på över 49. Skall vi klara Värmland, Bergslagen och andra utsatta regioner måste vi både utveckla, effektivisera och öka anslagen till regionalpolitiken. Det är viktigt att allmänt förbättra näringslivsmiljön i de regionalpolitiskt prioriterade regionerna, inte minst när det gäller utbildning, kommunikation, teknisk kompetens, m.m. Vi vet att exempelvis högskolan i Karlstad har betytt och betyder oerhört mycket för Värmland och regionen i dess helhet. I samband med resurstilldelningen på regionalpolitikens område har det inträffat ytterligare en händelse under resans gång. Jag tänker på det skatteutjämningsförslag som regeringen har lagt fram och som oppositionen nu torpederat sönder och samman. Här får inte minst centern och vpk ta sitt ansvar för att den profil som gynnade skogslänen föll bort i hanteringen. Hur skall skogslänen kompenseras för det förslag som inte längre finns? En rad kommunalpolitiker ställer den frågan, och det är viktigt att de kommuner som i det ursprungliga regeringsförslaget utlovats en relativt hygglig kompensation också får en sådan. Ärligt talat förstår jag inte hur centern och vpk tillsammans med den övriga oppositionen kunde ha mage att fälla förslaget, som trots sina brister ändå gynnade framför allt skogslänen och Värmland. Många frågar sig hur ni kunde göra detta. Vad är ert svar? När det gäller den framtida regionalpolitiken har utskottet enats om att tillsätta en regionalpolitisk utredning. Det är bra. Det är också bra om samtliga partier finns representerade i den parlamentariska utredningen. Förhoppningsvis kommer utredningen fram till en rad konkreta krav och breda överenskommelser. På sikt tjänar ju ingen, vare sig landet, kommunerna eller den enskilde, på den regionala obalans som nu framträder alltmer. Jag vill uttala den förhoppningen att kommittén arbetar snabbt och kommer med förslag som lämpligen gör att vi kan få en bättre tingens ordning vad gäller bl.a. den regionala obalansen. Det finns naturligtvis en hel rad andra frågor som utredningen kommer att jobba med, och det är bara att hoppas att den kan ändra på en del av den byråkrati som trots allt finns på arbetsmarknadspolitikens område. Den koncentration till Stockholm som nu sker är inte bra. Man kan naturligtvis fråga sig om det med dagens moderna kommunikationsteknik är nödvändigt att exempelvis Kommunförbundet och Landstingsförbundet måste centralisera ca 1 000 tjänstemän till Stockholm. Även här bör man tänka om. Samtliga motioner om utlokalisering av statliga verk har avstyrkts. Jag tycker att man mera bör se på hur de centrala myndigheterna breder ut sig och på det förhållandet att antalet sysselsatta ökar i framför allt Stockholmsområdet. Jag är långt ifrån nöjd med utskottets skrivning, och jag är kritisk till den utveckling som skett på detta område. Jag förutsätter att den kritik som tidigare i dag har riktats från en rad s-ledamöter tas på fullt allvar. Vi är mer eller mindre missnöjda med nuvarande tillämpning vad gäller utlokalisering av statliga verk. Från värmländsk horisont har vi under årens lopp aktualiserat en rad myndigheter som är lämpliga att utlokalisera. Här kan nämnas sprängämnesinspektionen. Vidare har det nyligen föreslagits att en ny myndighet skall inrättas, nämligen statens katastrofkommission. Den borde lämpligen kunna utlokaliseras, exempelvis till Karlstad. Det är här inte fråga om särskilt många arbetstillfällen, men det är viktigt att vi bryter trenden och att man kan påvisa konkreta resultat. Jag tror också det skulle gå att regionalisera ut arbetsuppgifterna, att lämna mera arbetsrutiner ut till länen och till de olika verken och myndigheterna och därmed få en mera decentraliserad verksamhet, som sysselsätter flera ute i länen och färre i Stockholmsregionen. Finns det kraft och vilja att genomföra detta går det att vända nuvarande trend. Herr talman! Jag tycker att utskottets skrivning vad gäller statliga verk är mycket tunn i den här frågan. Det behövs en rad åtgärder, om vi skall kunna fördela arbetstillfällena i vårt avlånga land. Jag förutsätter att det här blir en fråga för den regionalpolitiska utredningen att närmare fundera över. I motion A493 efterlyser vi motionärer ytterligare instrument för att åstadkomma en bättre regional balans. Jag har läst utskottets betänkande men kan inte finna att man bemöter vårt förslag. Man förbigår det med tystnad. Det är möjligt att utskottet vill dra en tystnadens slöja över denna fråga. Men jag förutsätter att den här frågan ingående kommer att prövas i den regionalpolitiska utredningen, där Bergslagen med dess speciella problem självfallet bör vara representerad. Vad gäller statliga industricentra har vi föreslagit att Torsby bör komma i fråga när det gäller framtida lokalisering av sådana. Utskottet säger i sin avslagsmotivering under rubriken Industricentra att ”verksamheten vid industricentra bör konsolideras” innan man går vidare och tar ställning till ytterligare etableringar. Det är möjligt att detta är en riktig slutsats, men jag förutsätter att, när denna konsolidering skett, Torsby står främst på listan över de orter som bör få industricentra. Frågan om vissa förändringar av nuvarande regler för att upprusta äldre lokaler skall utredas, varför vi får avvakta tills vidare. Vi har i en motion som gäller projektet Laxfond för Vänern krävt att speciella medel skall överföras till de tre berörda länsstyrelserna för att på så sätt direkt stödja projektet. Även här har utskottet yrkat avslag på motionens krav och förutsatt att detta skall ske via länsstyrelsernas engagemang i projektet inom ramen för det s.k. länsanslaget. Förutom staten bidrar en rad kommuner och tre landsting inom Vänerland. Det är möjligt att berörda landsting, länsstyrelser och kommuner kan klara av ifrågavarande års kostnad, men under en fyra-femårsperiod — den tid det beräknas ta innan projektet ger lönsamhet — måste utskottet ställa sig mer välvilligt till de här frågorna. För att man skall kunna förverkliga detta projekt, som har rosats av både naturvårdsverket och turistrådet och som dessutom skulle ge många arbetstillfällen, förutsätts en bättre behandling i kommande budget. Vi menar att vi inte ensamma kan lösa denna fråga, utan här måste staten ta ökat ansvar. Vi förväntar oss därför en mera generös bedömning. Herr talman! Jag har i mitt anförande framfört både ris och ros för den förda regionalpolitiken. Det finns skäl för att vi som kommer från skogslänen och Bergslagsregionen i debatten framför de krav som vi möter på hemmaplan. Vi kan inte stillatigande åse en utveckling som på sikt utarmar regionen.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 Till Björn Samuelson vill jag säga att frågan om skatt på vattenkraft är intressant. Vi skall undersöka den saken närmare; det är möjligt att vi kan enas i den frågan i ett senare skede. Det finns idéer inom socialdemokratin och inom arbetarrörelsen, men de kostar ofta pengar att genomföra. Men vpk har alltför lätt att ställa konkreta krav utan att redovisa hur kostnaderna skall täckas. Det är ju det som saken gäller. Man kan naturligtvis ha en önskelista på åtgärder, men någon skall också betala dem. Hur det skall ske redovisar vpk inte ofta i sina motioner.

Herr talman! Jag håller med Magnus Persson att vi skall fortsätta med utlokaliseringen av verk och myndigheter. Får jag bidra till hans lista genom att föreslå att Svensk bilprovning utlokaliseras till Värmland. Magnus Persson kom in på den kommunala skatteutjämningen. Det är så, Magnus Persson, att vpk säger ja till en rättvis skatteutjämning men nej till brandskattning av kommunerna med 800 milj.kr. Vad säger då ni? Jo, ni säger ja till folkpartiets förslag som innebär minus 1 600 milj.kr. till kommuner och landsting. Vad håller ni på med, Magnus Persson? Förbereder ni en samregering med folkpartiet efter nästa års val? Den matematik som ni har ägnat er åt i olika förstamajtal och i pressen påminner mig om att i utbildningsdepartementets bilaga till årets budgetproposition hävdas att särskilda insatser skall göras för att stärka matematikundervisningen. Herr talman! Denna insats kommer 50 år för sent!

Herr talman! Magnus Persson fortsätter kampen mot centern. Enligt socialdemokratisk åsikt är det tydligen så att det är centern som rår för att det blir en orättvisare kommunal skatteutjämning. Det är ett märkligt förhållande. Det är alltså centern som skall ta ansvar för att socialdemokraterna gör en dålig uppgörelse med folkpartiet. Värmlands Folkblad driver en kampanj dag efter dag där man försöker inbilla värmlänningarna att detta skulle vara sant. Om socialdemokraterna hade vänt sig till centern hade det blivit en bättre och rättvisare skatteutjämning. Inte minst i Värmland hade man haft anledning att vara glad över det. Nu blev det inte så. I den tidigare kampanjen beträffande länsanslagen sade ni i förstamajtalen att centern ville minska anslagen. Jag hoppas att debatten i kammaren i dag har bevisat motsatsen.

Skulle det, enligt socialdemokraterna, vara lättare att få pengar till Laxfond för Vänern genom att ha mindre länsanslag?

Herr talman! Vad gäller utlokaliseringen av statliga verk, Björn Samuelson, skall vi hjälpas åt oavsett om det gäller Bilinspektionen eller andra verk. Det finns en rad myndigheter som det finns all anledning att titta på. Sedan till frågan om regeringens förslag vad gäller skatteutjämningen. Det är ingen inbillning, Jan Hyttring, att det av den socialdemokratiska regeringen framlagda förslaget vad gäller skatteutjämningen hade en fördelningsriktig profil som gynnade Värmland, skogslänen och Bergslagen. Detta är ett otvetydigt faktum. Om det här förslaget hade presenterats för kammaren hade det gett kommunalråden och de kommunala företrädarna i vårt län och andra skogslän en betydligt bättre sits än dagens. Jag tycker ni skall ta ert ansvar för att ni, tillsammans med moderaterna och folkpartiet, såg till att förslaget icke fick majoritet i kammaren. Det ansvaret skall ni ta. Så några ord till Jan Hyttring om länsanslagen och Laxfond för Vänern. De två andra länen har tidigare inte haft länsanslag. De får nu medel, och då menar väl mina partikamrater i utskottet att pengar lämpligen kan tas av den potten. Jag skulle tro att det är andemeningen i deras skrivning. Jag har inte tagit del av den in extenso. Men försök inte, Jan Hyttring, att komma undan ert ansvar när det gäller den kommunala skatteutjämningen.

Herr talman! Magnus Persson upprepar på nytt att det socialdemokratiska förslaget skulle ha en bättre fördelningprofil. Jag kan hålla med om att i skatteutjämningsdelen är det bättre än den uppgörelse som ni gjorde med folkpartiet. Men nu råkar det vara så att centerns förslag är ännu bättre än det socialdemokraterna presenterade. Då kan jag inte förstå varför ni vände er till folkpartiet och träffade en uppgörelse som är sämre än ert eget förslag, när ni upptäckte att det inte skulle bli majoritet för det. Det hade ju varit bättre att ni vänt er åt annat håll och fått en bättre uppgörelse. Nu försöker socialdemokraterna inbilla människorna i Värmland att centern skulle ha medverkat till den dåliga uppgörelsen, men den får ni faktiskt ta ansvaret för själva tillsammans med folkpartiet. Sedan säger Magnus Persson att hans partikamrater i arbetsmarknadsutskottet menar att man nu när det blir länsanslag till Skaraborgs och Älvsborgs län skulle ta av de pengarna till Laxfond för Vänern. Men nu är förhållandet det att dessa län har länsanslag. De får en ökning tack vare den majoritet som finns i arbetsmarknadsutskottet. Det måste vara lättare att med det ökade länsanslaget kunna klara av det första årets bidrag till Laxfonden.

Herr talman! Den kommunala skatteutjämningen än en gång. Sedan 1976 har kommuner och landsting brandskattats av staten på inemot 40 miljarder kronor. Vill man vidta åtgärder med särskild inriktning mot infrastrukturen, är kommuner och landsting ett ypperligt instrument. Därför kan inte vi säga ja till minus 800 miljoner, som var ert förslag. Däremot säger vi ja till en rättvis fördelning mellan kommunerna. Man måste skilja på de här två sakerna. De hänger inte med nödvändighet ihop. De minus 800 miljoner som ni från socialdemokratisk sida nu har plussat på med 800 miljoner skulle ju inte komma kommuner och landsting till del, utan de skulle in i statskassan. Så till frågan om Laxfond för Vänern. I reservation 36 står det så här: ”Utskottet bedömer att ett fullföljande av projektet kommer att få stor regionalekonomisk betydelse för Vänerområdet. Bl. a. gäller det att utveckla en kvalificerad och kommersiellt lönsam fisketurism i syfte att skapa nya och varaktiga sysselsättningstillfällen i regionen. Utskottet vill därför understryka angelägenheten av att staten helt tar ansvaret för att finansiera Laxfonden.” Det går bra att rösta på detta. Men då måste Magnus Persson rösta på en vpk-reservation.
Herr talman! Jag vill säga till Jan Hyttring att man klarar Laxfond för Vänern i år, men det kommer man inte att göra framdeles, utan då måste helt andra medel ställas till förfogande. Nu försöker Jan Hyttring och Björn Samuelson att komma ifrån ansvaret i fråga om den kommunala skatteutjämningen. Alla vet att skatteutjämningen kostar staten 12 å 13 miljarder i årliga utgifter. Om regeringen inte gjorde någonting, skulle kostnaden snabbt stiga upp till 17—18 miljarder. Därför lade den socialdemokratiska regeringen fram ett förslag till åtgärder som skulle dämpa den här utvecklingen. Det förslaget hade en profil som gynnade skogslänen, som gynnade Bergslagen och som gynnade glesbygdslänen. Då tycker jag att ni inte så lätt skall komma undan ert ansvar. När ni kommer hem till er valkrets måste ni motivera varför ni sade nej till förslaget. Vi tycker alltjämt att detta var ett hyggligt förslag, som skulle ha gynnat Värmland och som allmänt mottogs positivt av de kommunalt förtroendevalda. Vad säger ni till företrädarna för Kristinehamns kommun som enligt regeringens förslag skulle få ca 11 miljoner på ett år, men som nu kommer att drabbas av en minskning med kanske 3 miljoner? Jag menar att det förslag vi har framlagt tidigare i finansutskottet och som torpederades sönder och samman av oppositionen var ett förslag som bättre hade gynnat Värmland och som bättre hade gynnat skogslänen.

Herr talman! Det var inte så länge sedan som Skåne var en region som endast kopplades ihop med expansion och framtidstro. Då ansågs regionen överhettad, och det fanns stora planer på en Örestad och ett ekonomiskt centrum som skulle omfatta även Köpenhamn och Själland. Om vi tittar på den skånska mosaiken finner vi att Skåne är ett komplett landskap. Alla branscher finns företrädda, från jordbruk, kemisk industri, transporter, partihandel till sjukvård, metalloch verkstadsindustri. Men den goda jorden och varven har varit så dominerande och gett ett så ”säkert” levebröd att de övriga näringarna inte utvecklats i takt med tidens förändringar. Det gäller framöver att skapa fler arbetstillfällen i utvecklingsbara branscher och företag med egen livskraft. Det gäller att skapa en informationsindustri, som nu är den snabbast växande sektorn i Sverige. Av den har Skåne bara några få procent, medan Stockholmsområdet har 80 96. Det gäller elektronikindustrin, vars andel av den totala sysselsättningen i Skåne är alldeles för svag. Det gäller verkstadsindustrin som måste utvecklas, och där Skåne hamnar på efterkälken, eftersom jordbruk, livsmedel och kemisk industri varit så dominerande. På sikt är detta enda sättet att få fart på Skånes näringsliv. Vi har unika möjligheter, det geografiska läget, utbildningsmöjligheter, korta avstånd inom regionen, närhet till Europa. Skåne är i startgroparna till en förändring av egen kraft. Det gäller då för staten, placerad i Stockholm, att underlätta den utvecklingen. Hur skall det gå till? Underlätta handeln med Danmark. Samarbetet och handelsutbytet är inte vad det har varit, det vet vi alla. Är det kanske så att vi betraktar Danmark som vår hemmamarknad och inte anstränger oss tillräckligt? Det existerar också en olycklig barriär mellan länderna, t.ex. i form av valutareglering. Den kan lyftas bort av staten. Raka rör till den danska kapitalmarknaden skulle vara en stimulans för det sydsvenska näringslivet. Arbetslösheten i Skåne är svår, och det verkar som om ingen här vill ta den på allvar. I april 1987 var 2,2 Yo i riket arbetslösa, medan Malmöhus län hade 2,9 20 och Kristianstads län 2,2 26. Här krävs att t.ex. ungdomsplatserna styrs till den privata sektorn i stället för till den offentliga, och att arbetsmarknadens parter är öppna för en diskussion om lägre ingångslöner för ungdomar. Det krävs också att byråkratiska hinder identifieras och avlägsnas. Det kan staten medverka till. Vore t.ex. statsbidraget för lärlingslöner bättre, finge fler ungdomar jobb. Vad är det då som drar företag till att etablera sig i en viss region? Undersökningar som professor Törnquist i kulturgeografi vid Lunds universitet har redovisat ger oss nya kunskaper. Hans undersökningar visar att goda kommunikationer är nödvändiga. Det måste också finnas en högskola eller ett universitet i regionen för att säkra tillgången på kvalificerad arbetskraft. Man måste ha attraktiva boendemiljöer. Det måste finnas en mångsidighet i arbetsmarknaden. Man måste även göra — hör och häpna - medvetna satsningar på kulturliv, och glöm då inte Skånska teatern. I den motion som vi sju skånska folkpartister har skrivit, A490, som vi kallar för ett samlat grepp över Skåne, har vi haft dessa förutsättningar för ögonen. När nu utskottet har bestämt sig för att genomföra folkpartiets förslag om en ny utredning om regionalpolitiken, utgår jag från att vår skånska motion med alla dess små och stora förslag används. En utredning som utgår från de grunderna gynnar inte bara Skåne utan alla de regioner som är i obalans. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga följande. Områden som ligger vid sidan av traditionell regionalpolitik kommer att få större betydelse, t.ex. utbildning och infrastruktur. Regionalpolitiken framöver kommer att handla mera om att stödja regionernas egen kreativitet, att tillåta flexibilitet, att bygga politiken på obyråkratisk öppenhet och att inse att olika lösningar fungerar i olika delar av landet. Då kommer Skåne att ta hand om sig självt. Där finns nämligen vilja, kunskaper och kreativitet samt förmåga att göra en alldeles egen kombination till utveckling. Vi har väl ändå lärt oss att utveckling inte går att reglera eller kommendera fram. Nej, släpp fångarna lösa!

Fru talman! Den regionalpolitiska utvecklingen kännetecknas just nu av en stark koncentration till storstadsregionerna. Enbart i Stockholm har tillväxttakten fördubblats under de senaste åren i förhållande till 70-talet. En allt större andel av den totala befolkningstillväxten i riket tillfaller också storstäderna, vilket medfört försämrade flyttningsnetton för alla övriga län. Enligt arbetsmarknadsutskottet sker den snabba expansionen framför allt inom uppdragsoch konsultverksamhet av olika slag samt inom de kunskapsintensiva delarna av tillverkningsindustrin. Sysselsättningstillväxten inom de | långsiktigt expanderande näringarna sker således i mycket hög grad inom storstadsregionerna. I andra hand sker tillväxten inom övriga utbildningsoch kommunikationscentra. Den nuvarande utvecklingen får negativa konsekvenser för människorna på de orter som inte får del av tillväxten — brist på arbete, utflyttning och 3 försämrad kommunal ekonomi. För storstäderna innebär den kraftiga expansionen bl.a. miljömässiga verkningar som blir svåra att komma till rätta med. För att motverka de senaste årens utveckling mot ökade regionala obalanser och för att långsiktigt klara de fastlagda målen för regionalpolitiken har såväl regeringen som utskottet kommit till den riktiga slutsatsen att regionalpolitiken ytterligare måste förstärkas. Man betonar att det nu gäller att såväl utveckla och effektivisera de nuvarande medlen som att finna nya medel för att påverka den regionala utvecklingen. Ökad vikt måste läggas på åtgärder för att allmänt förbättra näringslivsmiljön i vad gäller utbildning, kommunikation och teknisk kompetens. Såväl länsstyrelse som kommuner har självfallet en viktig roll i detta arbete. Men även inom regionerna ökar obalansen. I södra Sverige, och då särskilt i Skåne, sker en liknande koncentration till västra delen av landskapet. Den mesta tillväxten sker i Malmö-Lund-området. För Malmöhus län har 1970-talets befolkningsökning fortsatt och förefaller att ha accelererat under de båda senaste åren, medan Kristianstads län befolkningsmässigt har stagnerat. Arbetsmarknadsläget i mitt hemlän, Kristianstad, är sämre än genomsnittet för riket. Den besvärliga situation som Malmö befunnit sig i under ett antal år kan tillskrivas omstruktureringen inom vissa branscher men också inflyttningen till Malmö under större delen av efterkrigstiden. Vissa områden, t.ex. Österlen, har halverats befolkningsmässigt under samma tid. För att sätta stopp för en ny överhettning av Malmö-Lund-området och därmed åstadkomma bättre balans inom regionen är det nödvändigt med en förstärkning av styrmedlen. Med hänsyn till att den negativa utvecklingen förstärks ju längre österut man kommer och värst drabbar Blekinge bör en samplanering ske för hela södra Sverige. För att uppnå en önskvärd utjämning i södra Sverige bör en ökad satsning ske på bl.a. mindre högskolor, som t.ex. i Kristianstad, och kunskapsoch teknikspridningen från forskningen i Lund bör också förbättras. Snedbalansen i Skåne bör också beaktas vid sammanläggning eller flyttning av statlig verksamhet. Då sådan verksamhet sammanförts i Skåne har den placerats i Malmö, vilket senast har skett med åklagarmyndigheten samt riksbanken. Enligt förslag från trafiksäkerhetsverket är det aktuellt att flytta verkets kontor i Kristianstad till Malmö. Trafiksäkerhetsverkets distriktskontor för södra Sverige kan med fördel placeras i Kristianstad. Regionalpolitiska skäl bör alltid beaktas när regeringen eller ämbetsverk gör bedömningar om förläggning av statlig verksamhet. Kommunikationsfrågorna är av stor betydelse för sysselsättningen i olika delar av landet. Därför ser jag SJ-ledningens utspel om att järnvägen bör drivas utifrån strikta lönsamhetskrav som olyckligt. Det kan innebära att endast trafik inom triangeln Stockholm-Göteborg-Malmö skulle vara kvar. Bandelen Karlskrona-Kristianstad skulle hamna i riskzonen och försvinna. En sådan kommunikationspolitik motverkar de regionalpolitiska målen om en balanserad befolkningsutveckling i landets olika delar och om tillgång till arbete, service och god miljö i alla delar av landet. För utvecklingen i hela landet måste det finnas ett fungerande kommunikationssystem, och kostnaderna får bäras solidariskt. I betänkandet behandlas också anslaget för regionala utvecklingsinsatser, dets.k. länsanslaget, som det ankommer på länsstyrelserna att använda för lokaliseringsbidrag, investeringsbidrag, regionalpolitiskt utvecklingskapital, projektverksamhet, m.m. Länsanslaget har visat sig ge mycket goda effekter på utvecklingen. Vi kan konstatera att Kristianstads län missgynnas vid fördelningen av detta anslag. Länet tilldelas det lägsta beloppet, nämligen 2 milj.kr. Denna tilldelning svarar inte mot länets befolkningsandel eller mot problembilden. Stockholm t.ex., som har en låg arbetslöshet och en hög tillväxttakt, har ett anslag som är tre gånger större, vilket visar att länsanslaget fördelas på ett felaktigt sätt. En ändring måste därför ske. Det är viktigt att man rättar till denna snedfördelning. Kristianstads län har sedan slutet av 70-talet, då länet på grund av företagsnedläggningar tappade flera tusen arbetstillfällen, uppenbara problem att upprätthålla sysselsättningen. Arbetslösheten ligger också, som jag tidigare angett, över medeltalet för riket. Särskilt kvinnor och ungdomar har svårigheter att få arbete. Statsmakterna bör också uppmärksammas på att jordbruket och livsmedelsindustrin, som båda har stor betydelse för sysselsättningen i Skånelänen, står inför svåra strukturella problem. Detta talar för att vårt län bör erhålla avsevärt högre länsanslag än för närvarande. Detta måste beaktas av regeringen vid fördelningen av länsanslagen.

Fru talman! Blekinges negativa befolkningsutveckling fortsätter. Statistiken för första kvartalet i år visar att Blekinges befolkning minskar mest i landet. Av samma statistik framgår att födelseunderskottet för samma tidsperiod uppgår till 124 personer. Enligt den bilaga som är fogad till arbetsmarknadsutskottets betänkande framgår att Blekinge tillsammans med Norrbottens län har den högsta ungdomsarbetslösheten och den högsta arbetslösheten bland kvinnor. Som jag framhållit i min motion 1986/87:A438 angående regionalpolitiska åtgärder i Blekinge har den sedan lång tid pågående befolkningsminskningen avsevärt förändrat befolkningens sammansättning. Antalet personer i åldrarna 0-16 år har sedan år 1975 minskat med över 5 000 personer. Samtidigt har antalet personer som är över 65 år ökat med nästan 3 000 personer. Av den senaste statistiken, som jag nyss åberopade, kan man dra den slutsatsen att den snedvridna utvecklingen fortsätter. Länet håller på att förblöda. En snabb förändring måste komma till stånd. Det krävs därför åtgärder som snabbt ger resultat. Det krävs också åtgärder som ger resultat på litet längre sikt. I första hand måste förutsättning skapas för tillväxt i ”Sveriges trädgård”. Intresse måste skapas för att få enskilda människor att investera i Blekinge. Infrastrukturen i länet måste utvecklas. Det gäller främst utbildning och kommunikationer. Länet behöver nya investeringar, som kan medföra en ökad sysselsättning. Enligt min uppfattning skulle en positiv förändring åstadkommas genom att investeringsfonder och investeringsreserver släpptes generellt fria. Det är beklagligt att socialdemokraterna inte inser vikten av att släppa styrningen och kontrollen över dessa investeringsmedel. Fortfarande måste företagen använda den byråkratiska vägen för att få nyttja sina egna pengar. De medel som många små och medelstora företag har avsatt på investeringsreservkonto är näst intill fullständigt inlåsta. Socialdemokraterna säger nej till varje förändring som skulle innebära ett betydligt enklare sätt att använda pengarna för olika slag av investeringar. Det finns stora pengar avsatta hos våra egna företagare och jordbrukare i länet, som på detta sätt hålls ”inom lås och bom” till följd av det socialdemokratiska skattesystemet. Länets situation kräver extraordinära insatser. Enligt min uppfattning skulle vi omgående kunna stimulera till investeringar i länet genom att medge direktavskrivning för sådana investeringar som görs i vårt län. En sådan tillfällig stimulansåtgärd skulle med fördel kunna marknadsföras på följande sätt: ”Sänk Din skatt — Investera i Blekinge.” Jag beklagar att mina kolleger på Blekingebänken inte inser vilken dynamik en sådan tillfällig lagstiftning skulle skapa. Genom att stimulera företagen att använda sina vinstmedel på ett friare och enklare sätt utan inblandning av politiker och byråkrater skulle man snabbt få positiva effekter för länet. Länets möjligheter till en snabb positiv förändring försvåras med den socialdemokratiska politiken. Förutom de nämnda exemplen beträffande investeringsfonderna har den socialdemokratiska förmyndarpolitiken också hämmat möjligheten att utnyttja det riskkapital på 35 milj.kr. som riksdagen beslutade om i början av december förra året. Ännu har inget investmentbolag bildats i Blekinge. Tidpunkten har skjutits upp gång på gång. Hade riksdagen följt det moderata förslaget, hade säkerligen de kreativa krafterna i länet eller på andra håll i landet redan nu utnyttjat en stor del av detta riskkapital för investeringar i Blekinge. Den socialdemokratiska förmyndarpolitiken måste ersättas, så att de kreativa krafterna får ett betydligt friare spelrum att verka i vårt land. Fru talman! Under många år har den statliga verksamheten successivt minskat i länet. Enbart under det här årtiondet har 1 200 arbetstillfällen försvunnit inom försvaret och Karlskronavarvet. Staten måste ta sitt ansvar som arbetsgivare i länet. Samtliga riksdagsledamöter från länet har i olika motioner påpekat att delar av statlig verksamhet måste lokaliseras till Blekinge som ersättning för de arbetstillfällen som under årens lopp försvunnit inom den statliga verksamheten i länet. Utskottet åberopar som vanligt att sydöstra Sverige, och därmed Blekinge, skall prioriteras i samband med decentralisering av statlig verksamhet. Det händer emellertid ingenting. Jag har ännu inte sett att Blekinge nämnts i de här sammanhangen. Viär inte hjälpta av att utskottet talar om lokalisering av verksamhet i Kiruna, Örebro eller Ludvika. Det är verkligen på tiden att socialdemokraterna tar det initiativ som är förknippat med regeringsinnehavet och följer upp vad riksdagen år efter år har uttalat. Det är snarare så, fru talman, att risken är uppenbar att ytterligare minskningar av statliga arbetstillfällen kan komma i fråga i Blekinge län. Jag tänker i första hand på marinen och Karlskronavarvet. Karlskronavarvet löper en allvarlig risk att tvingas reducera sin verksamhet med anledning av den för varvet och Karlskrona kommun mycket olyckliga försvarsuppgörelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Utskottet avstyrker samtliga motioner angående decentralisering av statligt verksamhet till Blekinge, med en nonchalant attityd. Man hänvisar frankt till de aktiviteter som pågår och planeras i syfte att få till stånd en decentralisering inom den statliga verksamheten. Som jag påtalat tidigare har jag inte upptäckt några konkreta upplysningar om några positiva förändringar i Blekinge i det här avseendet. Vad menar utskottet med aktiviteter som pågår och planeras? Avslutningsvis vill jag peka på vikten av att länsanslagen ökar för länen i sydöstra Sverige, vilket majoriteten i utskottet, bestående av de tre borgerliga partierna och vpk, har föreslagit. Med det sagda, fru talman, yrkar jag bifall till den del av utskottets förslag som innebär höjning av länsanslagen samt i övrigt till de moderata reservationerna.

Fru talman! Jag kan hålla med Karl-Gösta Svenson om det han sade i inledningen av sitt anförande, men långt ifrån allt annat, framför allt när han började tala om sänkt skatt. Men jag tänker inte besvära kammaren med att ta en Blekingedebatt här — det kanske vi kan göra på torg hemma eller på någon annan vacker plats i vårt fina län. Arbetsmarknadssituationen i Blekinge försämras fortfarande stadigt, som Karl-Gösta Svenson sade. Friställningar pågår ännu vid vissa företag, och orosmolnen tornar upp sig. Det s.k. Blekingepaketet, som regeringen presenterade för riksdagen i höstas, väckte förväntningar, och man har kunnat märka förhoppningar inför framtiden i länet. Kommunerna har sedan paketet presenterades med stor entusiasm engagerat sig i arbetet för att praktiskt genomföra intentionerna i paketet. Optimismen har börjat återkomma något i länet. Vi är i Blekinge övertygade om att detta arbete kommer att ge fruktbara resultat, men förmodligen först om några år. För den närmaste framtiden är situationen i länet mycket besvärlig. Blekinge leder nu med bred marginal den tvivelaktiga ligan i befolkningsminskning. För första kvartalet i år visar statistiken att befolkningen i Blekinge minskar procentuellt dubbelt så mycket som i det län — Gävleborg — som kommer som tvåa i den ligan. Ungdomen flyr i stora skaror vårt län. Alla vet vad det betyder för den framtida utvecklingen. De betydligt glesare skaror som flyttar tillbaka är i mycket stor utsträckning pensionärer. De är varmt välkomna tillbaka, men de fyller inte alla de tomrum som ungdomen lämnar. Det är lätt att förstå varför vi bävar inför framtiden. Fru talman! Tyvärr finner jag inte heller någon tröst när jag läser arbetsmarknadsutskottets betänkande angående regionalpolitiken. De motioner som tar upp problemen i Blekinge behandlas alla mycket översiktligt och oengagerat i utskottets betänkande. Jag skall endast ta upp motion A476, som behandlas på s. 39 i betänkandet och där jag själv står som första namn. Den motionen är utarbetad i samråd och samarbete med ett stort antal intresserade och engagerade blekingar, bl.a. militära ledare och fackligt aktiva i både TCO och LO. I motionen beskriver vi bl.a. hur Karlskrona Prot. 1986/87:129 kommun utvecklats under senare år — tyvärr i särklass mest negativt befolkningsoch sysselsättningsmässigt om man jämför med alla andra residensstäder i landet. En stor bov i sammanhanget är det fria näringslivet och industriverksamheten. De tänker minsann inte regionalpolitiskt. Men den boven kan vi i det här sammanhanget inte göra mycket åt. Inom parentes vill jag ge regeringen följande rekommendation: Belägg Stockholm, Göteborg, Malmö och andra överetablerade områden med ordentligt tilltagna etableringsavgifter. Det kanske ger eftertanke, och säkert ger det pengar till statskassan. Den andra stora boven, som orsakat och orsakar sysselsättningsproblemen i Karlskrona, är samhället — staten — som sysselsättningsobjekt. Staten har under efterkrigstiden skurit ner sin verksamhet i Karlskrona, inte bara på det militära området utan på alla upptänkliga områden. Den negativa utvecklingen fortsätter i — vågar jag påstå — oförminskad omfattning. För närvarande är oron mycket stor vid Karlskronavarvet, där 200-300 arbetstillfällen nu är i farozonen. I motion A476 pekar vi motionärer på hur marinen starkt dragit ner sysselsättningen i Karlskrona samtidigt som verksamheten vid Berga örlogsskolor i Stockholmsområdet byggs ut. Den byggs ut så att man året om måste låna in arbetskraft. Bl.a. lånas det folk året om från örlogsbasen i Karlskrona. Naturligtvis höjer detta arbetskraftskostnaderna ganska ordentligt. Den riktiga åtgärden är givetvis att flytta jobben i stället för arbetarna. Vi ger i motionen ett flertal exempel på arbetsuppgifter som med fördel skulle kunna flyttas från Berga i Stockholm till t.ex. örlogsskolorna i Karlskrona: rekryt-, torped-, skrovtekniker-, hydraulikoch reservofficersutbildning. Alltihop är genomtänkta förslag. Många problem skulle lösas om kanske bara en eller två av dessa utbildningar flyttades. Vi pekar också på att stora delar av den statliga undervattensteknologin borde förläggas till Karlskrona, att fartygsoch underhållsavdelningen vid försvarets materielverk skulle kunna flyttas dit och att en avdelning för utredningsoch utvecklingsuppdrag också borde stationeras till Karlskrona. Detta är ett flertal realistiska förslag som skulle förbättra sysselsättningssituationen i Karlskrona och även i det överetablerade Stockholmsområdet. Arbetsmarknadsutskottet bevärdigar inte den ambitiösa motionen en enda kommentar utan avfärdar den tillsammans med en mängd andra motioner med motiveringen att en grupp arbetar med olika uppslag rörande decentralisering. Vi motionärer hade räknat med att försvarsutskottet, som närmast ansvarar för de flesta i motionen aktualiserade frågorna, skulle ha fått möjlighet att åtminstone yttra sig över de konkreta förslag som presenteras. Så har inte skett. Som motionen nu behandlats kan varken vi motionärer eller — vad värre är — alla de som aktivt och intresserat medverkat till motionens tillkomst få den minsta indikation om vad riksdagen egentligen har för mening om de konkreta förslagen. Fru talman! En sådan behandling av en allvarligt syftande motion höjer inte riksdagens anseende — tvärtom. Jag hoppas verkligen att de konkreta förslagen i motionen skall kunna bli seriöst behandlade i annan ordning. Vi tänker alltså inte ge upp.
Fru talman! Ralf Lindström vill inte ha någon debatt om problemen i Blekinge, men jag kan ändå inte låta bli att replikera när det gäller etableringsavgifterna. Jag tror inte ett ögonblick, Ralf Lindström, på att vi vinner några fördelar i Blekinge genom att man lägger stora avgifter på verksamheten i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Fru talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande 13, som behandlar regionalpolitiken, har i avsnittet med rubriken Decentralisering av statlig verksamhet kommenterat ett antal motioner som berättar om situationen i sydöstra Sverige. Utskottet avstyrker samtliga motioner med hänvisning till den prioritetsordning för decentralisering av statlig verksamhet som riksdagen antog i anslutning till 1982 års regionalpolitiska beslut. Enligt denna skall i första hand skogslänen och i andra hand sydöstra Sverige och Sjuhäradsbygden komma i fråga vid lokalisering av statlig verksamhet. Utskottet säger också att det både pågår och planeras aktiviteter som syftar till att få till stånd en decentralisering av statlig verksamhet till dessa prioriterade områden. Utan att gå till överdrifter, fru talman, vågar jag påstå att vad gäller sydöstra Sverige har jag sett utomordentligt få exempel på dessa aktiviteter. Den negativa utveckling som man kunnat konstatera för denna region under de senaste tio åren har definitivt inte brutits under den senaste tiden. Man kan naturligtvis, som mina kamrater gjort tidigare, lämna en hel rad sifferuppgifter som visar att man har rätt. Jag skall emellertid, för att inte trötta kammarens ledamöter, nämna bara några siffror från en alldeles färsk statistik som visar befolkningsförändringarna i riket under det första kvartalet i år. Enligt denna statistik har länen runt Stockholm ökat sin befolkning med 4 820 personer. Sydvästra Sverige, med Malmö och Göteborg som centralorter, har ökat med 3 018 personer. De fyra nordligaste länen har totalt minskat med 18 personer. Bergslagslänen har minskat med 146 personer. Till sist: Sydöstra Sverige har på tre månader minskat med 367 personer. I denna region står Kalmar och Blekinge län för i stort sett hela underskottet. Kalmar län har minskat med 144 personer och Blekinge med 239, den största minskningen av samtliga län i hela landet. Trots insatser från den nu sittande regeringen — vilket jag gärna vill understryka — och trots massiva insatser i berörda kommuner och landsting kan man snarast konstatera en accelererad negativ utveckling i båda dessa län. Självfallet är jag som vald representant för denna region väl medveten om att det gäller att inte bara måla i svart utan att också här i kammaren peka på positiva inslag i denna landsända. Till det mest positiva hör den satsning som gjorts på högre undervisning, en satsning som jag knyter stora förhoppningar till inför framtiden. Det är också min förhoppning att den mängd av förslag som iolika motioner från ledamöter från sydöstra Sverige har tagits fram här i riksdagen på sikt skall utmynna i något konstruktivt och realiserbart. Jag vill särskilt peka på de flerpartimotioner som avlämnats under allmänna motionstiden och som visar på en gemensam syn över partigränserna. Faktum är att situationen åtminstone vad gäller Kalmar och Blekinge län är så pass allvarlig att partipolitiskt käbbel om marginella förändringar i den ena eller andra riktningen endast skapar misstro till vår förmåga att i denna församling på allvar ta itu med de stora strukturella problemen på regionalpolitikens område. Även om jag kan se behovet av en väl fungerande storstadsregion är jag tveksam till att Storstockholms nuvarande tillväxttakt skall betraktas som en nationell tillgång, som utskottet säger. För mig som bleking, som under de senaste 10-15 åren sett tusentals ungdomar lämna mitt län, ter sig denna nationella tillgång något tveksam. Jag vill till sist, fru talman, peka på två bra inslag i det aktuella betänkandet. Det gäller länsanslagens höjning, där jag hoppas att mina socialdemokratiska kamrater från länet också ställer upp på majoritetens förslag, och sist men inte minst det eniga utskottets positiva hållning till folkpartimotionen med krav på en ny regionalpolitisk utredning med parlamentarisk sammansättning. Jag vill härmed, fru talman, yrka bifall till de reservationer som har avlämnats av folkpartirepresentanter i utskottet och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! I denna långa debatt har många talare före mig deklarerat centerpartiets inställning till den av regeringen förda regionalpolitiken och de effekter som blir följden av denna politik i olika delar av vårt land. Jag vill inledningsvis instämma i mycket av vad som har sagts i dessa anföranden, men det må tillåtas mig att utöver vad som sagts påtala Gotlands speciella problem, som naturligt nog inte är jämförbara med problemen i något annat län i Sverige. Jag har i min motion nr A475 pekat på Gotlands speciella geografiska läge, vilket innebär att länet har en särställning i förhållande till övriga län i landet. Det är framför allt transportproblemen som medför särskilda restriktioner i förutsättningarna för näringslivets möjligheter att leva vidare och utvecklas. Denna fråga har varit föremål för behandling i kammaren vid tre olika tillfällen förut under den här veckan, så jag skall inte nu ytterligare uppta kammarens tid med att tala om vikten av en fungerande trafik utan bara understryka att en sådan är varken mer eller mindre än hela länets livsnerv. Men trafikföringen är en av de regionalpolitiska åtgärder som kräver särskilda insatser på central nivå. Utvecklingen av arbetsmarknaden på Gotland är mycket oroande. Vi har i dag ungefär 11 22 arbetssökande, varav mer än 4 9 är öppet arbetslösa. Detta har man faktiskt observerat i utskottet, som skriver att de tidigare låga arbetslöshetstalen för ön har ökat. Påståendet att vi ligger i nivå med övriga landet är däremot ingen sanning. Endast Norrbotten och Västerbotten redovisar högre siffror än vi. Utskottet konstaterar vidare att det är frapperande att ungdomsarbetslös heten har ökat så kraftigt under föregående år och att andelen ungdomar i — Prot. 1986/87:129 ungdomslag är hög. Men därefter konstaterar utskottet med tillfredsställelse 22 maj 1987 att regeringen har uppmärksammat dessa problem och låtit statens industriverk utarbeta en rapport om det gotländska näringslivet som är kallad Avstamp Gotland. Den åtgärden har mottagits mycket positivt, men av alla de förslag som finns i denna rapport har inte särskilt mycket realiserats. Vi har fått en högskoledel i form av Utvecklingscentrum Gotland, och det är en mycket bra satsning hittills. Men ibland verkar det som om den satsningen blivit något av ett flaggskepp för Avstamp Gotland, för därutöver har det endast utgått diverse medel via länsstyrelsen för viss projektverksamhet. Det gotländska näringslivet utmärks av att en stor andel av befolkningen är direkt sysselsatt i jordbruket med binäringar och av att tillverkningsindustrin sysselsätter ett mindre antal personer än lantbruksnäringen. Därför spelar det gotländska lantbruket en avsevärt större roll än lantbruket i något annat län, och det måste av den anledningen bli föremål för en allmän regionalpolitisk bedömning. Ungefär 18 90 av de yrkesverksamma sysselsätts direkt inom lantbruket. Det motsvarar ca 5 000 arbetstillfällen. I livsmedelsindustrin sysselsätts ytterligare ca 1 000 personer, vilket motsvarar en fjärdedel av de industrisysselsatta på Gotland. Sammantaget betyder det att ungefär 40 96 av den yrkesverksamma befolkningen har sin utkomst direkt eller indirekt i dessa näringar. Det innebär att Gotlands län på grund av jordbrukets och livsmedelsindustrins dominans är speciellt beroende av produktionsoch strukturförändringar inom livsmedelssektorn. Riksdagens beslut under riksmötet 1984/85 om en förändrad syn på jordbrukspolitiken medförde produktionsbegränsande åtgärder såsom tvåprissystem för mjölkproduktion och investeringsstopp för animalieproduktionen. Dessa åtgärder tillsammans med lönsamhetspress har inneburit att animalieproduktionen på Gotland under senare år har minskat starkt. Med anledning av att ca 11 96 av arbetskraften står utanför den reguljära arbetsmarknaden är det nödvändigt att alla utkomstmöjligheter tas till vara. Det är därvid av speciell vikt att jordbruksproduktionen kan upprätthållas i de olika leden. Antalet alternativa arbetstillfällen är ytterst begränsat. Det är nödvändigt med ett regionalpolitiskt hänsynstagande till var i landet livsmedelsproduktionen skall ske och en fortsatt reglering av densamma. Gotländskt jordbruk bör med stimulansåtgärder få möjlighet att spela en aktiv roll när det gäller att skapa arbetstillfällen. Statens industriverk betonar i sin rapport över regeringens Gotlandsuppdrag jordbrukets stora betydelse för det gotländska näringslivet och framhåller att utrymme bör garanteras för en fortsatt och minst oförändrad produktion av animalier och socker. Men för detta erfordras att regeringsinitiativ och beslut snarast resulterar i åtgärder i enlighet med de av SIND uppsatta målen. Med SIND-rapportens mycket kraftfulla markering som underlag har länsmyndigheterna under ungefär två års tid arbetat intensivt för att få fram ett ställningstagande av regeringen då det gäller frågan om att skapa möjligheter för animalieproduktionen att få en sådan omfattning att den befintliga moderna livsmedelsindustrin skulle kunna utnyttjas fullt ut. Gotlands geografiska läge innebär att den anpassning som genom rationalise 1 ringar kan ske i landet i övrigt knappast kan ske på Gotland. Särskild hänsyn borde därför kunna tas då det gäller tillämpningen av de produktionsstyrande åtgärder som har vidtagits, så att den gotländska animalieproduktionen kan få en lämplig omfattning med hänsyn till arbetsmarknadsläge och industrikapacitet. Gotlänningarna upplever nu att industriverkets utredningsarbete och de framställningar som görs från Gotland nonchaleras av regeringen. Därför måste frågan ställas också här i dag: När får vi ett besked om hur regeringen ser på dessa frågor? Det här är inte enbart en jordbruksfråga, utan det är också en mycket viktig arbetsmarknadspolitisk fråga. Därför måste ministrar och departement samarbeta om lösningar i stället för att som nu bolla frågan mellan departementen i åratal. Det är också därför jag har tagit upp den i detta sammanhang. Fru talman! I årets budgetproposition, bil. 14, föreslår industriministern att sysselsättningsstödet skall slopas i stödområde C från den 1 juli 1987. Eftersom Gotland tillhör detta stödområde kommer den åtgärden att negativt drabba de många små företag för vilka stödet har stor betydelse. Staten undandrar på detta sätt det gotländska näringslivet ungefär 1,5 milj.kr. Det är nödvändigt att regeringen ur regionalpolitisk synpunkt har ett helhetsperspektiv över vilka effekter olika åtgärder får för Gotlands län. Allt positivt arbete i den nämnda SIND-rapporten får inte omintetgöras av negativa konsekvenser för de förutsättningar som måste finnas. Fru talman! Det går inte att som regeringen gör bara åka runt i landet och i vackra förstamajtal och annat uttrycka sig förtroendeingivande och engagerat om hur viktig regionalpolitiken är för en region som Gotland. Detta är inget annat än fagert tal och får ingen som helst trovärdighet förrän vi ser reella, konkreta förslag och åtgärder från regeringens sida.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till de reservationer som stöds av folkpartiet och sedan ta upp några frågor kring det län jag kommer ifrån. När man utgår från statistikuppgifterna för Kalmar län på s. 44 och 45 i bilagan till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 13, ser det egentligen ganska bra ut utom i ett avseende: befolkningsutvecklingen. Denna är negativ såväl vad gäller förändringen som sammansättningen. Folkmängden minskar sedan början av 80-talet, nu senast med 144 personer första kvartalet iår. Andelen över 64 år ligger över riksgenomsnittet och är så hög som 27 46 i en kommun, Högsby. Det som ser bra ut i statistiken är bl.a. arbetsmarknadsläget. Men bakom en fördelaktig genomsnittssiffra på 2,44 96 arbetslöshet 1986 döljer sig stora skillnader mellan olika orter och svårighet att få arbete för speciellt kvinnor och ungdomar. Kalmar län är liksom Sverige långsmalt och med liknande regionala skillnader. Södra länsdelen har en mer gynnsam näringslivsstruktur, medan norra och mellersta länet har betydande problem. På norra och södra Öland är det stora svårigheter att få någon året-runt-verksamhet. Att arbetslöshetssiffrorna ändå inte är högre beror i första hand på den flyttningsbenägenhet som alltid funnits i länet ända sedan den stora emigrationens dagar. Men här — Prot. 1986/87:129 som på andra ställen är det ungdomarna som flyttar och de äldre som blir 22 maj 1987 kvar. Vi i länet vill inte framställa det som ett län i kris men däremot betona att vårt län är en del av den utsatta regionen sydöstra Sverige. Vi måste få utvecklingen att vända, innan det är för sent. Där kan det förhöjda länsanslaget bli en viktig hjälp till länets egna ansträngningar. Kalmar län har de senaste två åren haft 6 milj.kr. i anslag. Dessa medel har förbrukats, och mer hade behövts. Beloppet bör nu avsevärt kunna höjas. Med ca 3 96 av landets befolkning borde länet, om man räknar proportionellt, få ca 18 milj.kr. i länsanslag. Det är mer än länsstyrelsen vågade ansöka om med den lägre nivå som länsanslaget haft totalt sett. Men låt nu våra myndigheter komma med nya äskanden inför den höjning som förestår. Det finns så många projekt att arbeta med: 1. Kringaktiviteter till den nya högskoleutbildningen — aktiviteter som kan bidra till nya arbetstillfällen och få de nyutbildade att stanna kvar i länet. 2. Projektstöd till turismen, som är en av de viktigaste förutsättningarna för att vi skall kunna ha kvar en lokal service i många glesbygdsområden. Turismen sysselsätter uppemot 3 000 årsarbetare, bl.a. i Glasriket. Drygt 6 000 personer i länet är under någon del av året beroende av turismen för sin utkomst. 3. Jordoch skogsbruket, som är en dominerande näringsgren i Kalmar län, står inför stora förändringar. Här måste hittas annan sysselsättning och alternativa användningar. En etanolfabrik i Mönsterås kunde ha varit ett intressant alternativ. 4. Utvecklingen av energiforskning, särskilt med betoning på elsparande, har vi i folkpartiet föreslagit bli lokaliserad till Simpvarpshalvön, där de tre kärnkraftsreaktorerna O 1,0 2 och O 3 ligger. Även annan teknikspridning behöver stödjas. 5. Merstatliga arbeten till länet. Varför kunde tt.ex. inte grundlärarutbildningen få vara kvar vid Kalmar högskola, om lärarutbildningen ökas igen? 6. Nya industrisatsningar kan behöva stödjas, men där är andra krafter, t.ex. en ekonomi i balans och en god konjunktur, bättre redskap. Detta har märkts t.ex. på Volvos expansion med hundratalet nyanställda i Kalmar det senaste året. Byggandet skulle behöva öka för att stödja våra många småhusfabriker i länet och våra byggmaterialtillverkare. Agne Hansson, som skall tala här efter mig, kommer säkert att ta upp andra projekt som kan bidra till utvecklingen i Kalmar län. Låt mig bara till sist nämna något om kommunikationerna. Vi måste ha goda kommunikationsmöjligheter vad gäller såväl vägar, järnvägar, flyg och båt som tele. E 66-an är vår pulsåder, som tyvärr på vissa delar inte håller den rätta standarden och skulle behöva s.k. by-passoperationer. Vi måste arbeta för att behålla och förbättra länets järnvägar. Gotlandstrafiken är viktig inte minst för Oskarshamn, och därvidlag är ett fullgott tonnage en förutsättning. Fru talman! Utan goda kommunikationer hjälper varken länets egna ansträngningar eller förhöjda länsanslag. Det är viktigt att den regionalpoli 13 tiska aspekten betonas i det trafikpolitiska översynsarbete som nu pågår och att en dialog förs mellan berörda departement. Detta bör också finnas med i direktiven för den utredning om regionalpolitiken som nu skall göras på folkpartiets initiativ och som vi välkomnar.

Fru talman! Jag vill börja med att helt instämma i det anförande beträffande Kalmar län som Ingrid Hasselström Nyvall nu har hållit. Vi är i stort sett samstämmiga i länet när det gäller de problem som vi har. Vi har också samstämmigt den uppfattningen att vi inte själva utan hjälp från statsmakterna klarar av att vända utvecklingen till en positiv utveckling för Kalmar län. Men vi har hittills tyvärr inte fått gehör hos regeringen för våra framställningar, och det är att beklaga. Förutom Ingrid Hasselström Nyvall närmast före mig har flera talare i debatten här i dag berört de regionalpolitiska problemen i hela sydöstra Sverige. Utgångspunkten i deras anföranden har varit utvecklingen i Blekinge län. Problemen i Blekinge län är likartade med problemen i hela sydöstra Sverige. Regeringen, utskottet och riksdagen har ju vid flera tillfällen slagit fast att sydöstra Sverige jämte Norrland och Bergslagen är särskilda regionalpolitiska problemområden, som bör prioriteras när det gäller de regionalpolitiska åtgärderna. Vi har emellertid, som jag inledningsvis sade, ännu inte sett mycket av det i sydöstra Sverige. Jag kan således instämma i mycket av det som tidigare nämnts som generellt för hela sydöstra Sverige, men jag kommer i fortsättningen att uppehålla mig vid förhållandena i Kalmar län. I arbetsmarknadsutskottets betänkande behandlas fyra motioner av Gösta Andersson och mig med förslag till olika konkreta åtgärder för en bättre regional utveckling i Kalmar län. En av motionerna tar upp länsanslaget för regionala utvecklingsinsatser. I debattens början kretsade ju diskussionen ganska mycket kring detta anslag. Inte minst industriministern deklarerade sin ovilja mot att en riksdagsmajoritet strax skall besluta om en höjning av länsanslaget i förhållande till vad regeringen har önskat. Låt mig säga att jag hälsar utskottsmajoritetens förslag om en höjning med stor tillfredsställelse, sett ur Kalmar läns synpunkt. Såvitt jag kan erinra mig har länet varje år sedan 1982 fått mindre anslag än vad som äskats för de angelägna behov som redovisats från länet. Faktum är att Kalmar län i dag procentuellt sett har ett lägre anslag än vad länet hade 1982. För budgetåret 1986/87 har Kalmar län av regeringen tilldelats ett anslag på 6 milj.kr., som Ingrid Hasselström Nyvall nyligen här sade. Om anslaget 1982 hade räknats upp med hänsyn till inflationen, skulle länet nu ha fått 9 milj.kr. Det är precis den summa som en enig länsstyrelse också för kommande år har äskat. Enligt förslaget från majoriteten i utskottet kommer ett anslag i den storleksordningen att kunna ställas till förfogande med nuvarande fördelningsnyckel. Det är bra. Det sammanfaller med yrkandet i vår motion A455. Nu gäller det bara för regeringen att handla i fråga om Kalmar län. Men länsanslagets höjning är långt ifrån tillräcklig för länet. Vad Kalmar län behöver är ett samlat åtgärdspaket liknande dem som tidigare riktats till Bergslagen, Blekinge och Uddevallaregionen. Detta visar det underlagsma terial om utvecklingen som vi har tagit fram i våra länsmotioner. Länsstyrel — Prot. 1986/87:129 sen har också i en framställning till regeringen krävt samlade insatser, som vi — 22 maj 1987 ännu inte sett någon effekt av i länet. I våra länsmotioner har vi anvisat en rad åtgärder som borde ingå i ett sådant utvecklingspaket för Kalmar län. Ingrid Hasselström Nyvall tog upp en del åtgärder som vi också har med, och jag skall därför inte upprepa dem. Låt mig i stället peka på några andra saker. Det gäller t.ex. 100 milj.kr. till ett utvecklingsprogram för landsbygden för att skapa ny sysselsättning och bättre service. Det gäller 100 milj.kr. i extra väganslag för upprustning för vägnätet. Det gäller en plan för utlokalisering av 1 000 statliga arbetstillfällen till länet i en första etapp. Det gäller också ett frisläppande av industrins investeringsfonder i länet och särskilt investeringsstöd, där kommunerna, landstinget och näringslivet kan få investera till samma räntevillkor som gäller för bostadsbyggandet i storstadsregionerna. Ett tillmötesgående av de två senare kraven skulle ha en gynnsam inverkan både på bostadssituationen och för regionalpolitiken i hela landet. Om t.ex. den centrala byråkratin i Stockholm minskades med 10 96, skulle det ge en effekt i form av ytterligare 1 000 ungdomslägenheter i Stockholm och 7 000 decentraliserade jobb ute i landet. Efter de besök i länet som industriministern gjort för en kort tid sedan och som bostadsministern kommer att göra om en vecka, borde de båda ministrarna se seriöst på de förslag vi har lagt fram i motionerna och återkomma till riksdagen med ett samlat åtgärdspaket för Kalmar län. Vad industriministern tidigare i debatten har utlovat, dvs. ytterligare 300 milj.kr. till regionalpolitiken, avvaktas naturligtvis med intresse från Kalmar läns sida. Jag hoppas att vi den här gången inte skall behöva bli lika besvikna som vi har blivit varje gång tidigare när regeringen har kommit med regionalpolitiska förslag. Jag avstår därför nu från att yrka bifall till motionerna. Fru talman! Får jag så säga några ord i anslutning till reservation 22 av centerpartisterna i utskottet Ingvar Karlsson i Bengtsfors och Rosa Östh. Reservationen tillstyrker bifall till en motion som jag har undertecknat och som berör frågan om ett bättre utnyttjande av samlingslokaler i glesbygd. Som glesbygdsstödet är utformat i dag kan stöd för samhällelig service endast lämnas till kommun eller landstingskommun. Detta innebär att stöd fört.ex. samutnyttjande av en allmän samlingslokal som är föreningsägd inte kan utgå. Sådant stöd kan nämligen endast utgå till lokaler som ägs av kommunen eller landstinget. Alla bygdegårdar, alla Folkets hus-lokaler och alla ordenshus ställs i det läget utanför. Utskottets skrivning är mycket välvillig, och jag borde tacka för den; jag kan gärna göra det. I princip delar utskottet den uppfattning som förs fram i motionen. Vad som förvånar är emellertid utskottsmajoritetens slutsats och avstyrkan. I reservationen har man logiskt följt inställningen till punkt, och man är beredd att tillstyrka motionen och ändra reglerna för glesbygdsstödet. Detta är ju det enda logiska om man delar motionärernas uppfattning att även bygdegårdar, Folkets hus-lokaler och ordenshus skall kunna få stöd för samutnyttjande av lokaler. Jag ber därför, fru talman, att få yrka bifall till reservation 22, liksom till övriga centerreservationer i betänkandet.

Fru talman! Det finns en uppenbar risk att den regionalpolitiska debatten blir för abstrakt och tekniskt fixerad. I gårdagens debatt fanns det dessutom en påtaglig risk för att den regionalpolitiska debatten kom att nå medborgarna som om den enbart handlade om en exempellös träta. Jag hoppas ingen tycker det är övermaga att jag påtalar detta, men jag följde radiooch TV-programmen i går, och de handlade om vem som kunde finna de mest spekulativa och drastiska uttrycken. Likväl är det ju så att regionalpolitiken rent konkret handlar om individers och familjers levnadsvillkor, jämlikhet, rättvisa etc. Detta vet människorna i Bergslagen, Grängesberg, Dannemora och Norrlands inland. En rättvis regionalpolitik är ofta minst lika viktig för den enskildes levnadsvillkor och livskvalitet som avtalsförhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter. Vad gäller 5 eller 10 nya nominella procent i lönekuvertet, om grunden för företagsamheten försvinner i hembygden och man tvingas rycka upp sina rötter och flytta till den redan överhettade storstadsregionen? Målsättningen måste vara att välfärden fördelas rättvist inte bara mellan ungdomar och äldre utan också mellan Kista och Dannemora. Alla människor skall ha tillgång till arbete, service och god miljö, oavsett om de bori Stockholms län eller i Bergslagen. För detta har vi ett konkret ansvar. Vi måste mer än hittills bedöma regionalpolitiken utifrån dess sociala följder. Risken blir annars att socialpolitiken får sopa upp efter en misslyckad regionalpolitik. Priset för detta är inte bara en sämre totalekonomi för samhället utan också en allvarligt försämrad livskvalitet för medborgarna. Det finns tydliga tecken på att de regionalpolitiska problemen håller på att förvärras. I Stockholmsregionen har tillväxttakten av befolkningen under de senaste åren fördubblats jämfört med 1970-talet. Vid sidan av storstadslänen har nu bara Uppsala och Hallands län flyttningsöverskott av någon nämnvärd omfattning. En intressant skillnad jämfört med 1960-talets flyttlasströmmar är att det inte längre är de utpräglade glesbygdskommunerna som har den största utflyttningen. Nu är det i stället industrikommunerna som har en ofta mycket betydande utflyttning. Många av dem som flyttar är unga och välutbildade personer. Detta är ett ytterst alarmerande mönster, anser jag. Det visar att dagens regionalpolitiska problem kan bli ännu mycket värre. Om den välutbildade ungdomen i allt snabbare takt lämnar industriorterna ute i landet och flyttar till Stockholms län, är regionalpolitiken i ett längre perspektiv på väg in i en helt ohållbar situation. Vi kan naturligtvis inte isolera regionalpolitiken till en enda debatt per år. Vi måste lägga regionalpolitiska aspekter på all samhällsplanering och all ekonomisk politik. Det går bara att nå de regionalpolitiska målen genom en kombination av olika åtgärder. Samhällsfunktionerna måste byggas ut i hela landet, och det regionalpolitiska stödet måste öka tillsammans med särskilda glesbygdsåtgärder. Det går heller inte att fortsätta att skrota järnvägar och allmänna kommunikationer. Tvärtom måste de byggas ut och fungera bättre. Fru talman! Regeringens regionalpolitik har hittills varit både otillräcklig och för koncentrerad till selektiva åtgärder. Befolkningsutvecklingen och arbetslöshetssituationen är konkreta uttryck för detta. I ivern att haka på den = Prot. 1986/87:129 internationella konjunkturuppgång som kom 1982—1983 och i strävan att få 22 maj 1987 ned budgetunderskottet, har regionalpolitiken helt enkelt misskötts av regeringen. Denna politik har, förutom utflyttning och arbetslöshet, lett till höga kostnader för samhället i form av flyttningsbidrag, socialbidrag, arbetsmarknadspolitiska insatser och sociala problem. Dessutom har näringslivets koncentration till Stockholm och andra överhettade regioner drivit upp både löneglidningen och boendekostnaderna. Regeringens egen regionalpolitik är alltså i själva verket en av de viktigaste faktorerna bakom att man misslyckats med att nedbringa inflationen till de nivåer som våra viktigaste konkurrentländer har. En effektiv och bra regionalpolitik förutsätter att vi satsar på både nya generella metoder och ökar våra satsningar på selektiva åtgärder. Det är dessutom nödvändigt att vi får ett mera företagsvänligt klimat, där framför allt småföretagandet får gynnsammare villkor. Regionalpolitiken måste också inriktas på att bygga upp attraktiva, konkurrenskraftiga och kunskapsrika stödjepunkter runt om i landet, orter som drar till sig företag och kunnande som i annat fall skulle stanna i storstäderna. Dessa stödjepunkter bidrar till att näringslivet i regionen utvecklas genom kunskapsoch teknikspridning. Ett exempel på en viktig regionalpolitisk satsning i denna anda var etableringen av universitetet i Umeå. Men om stödjepunkter som Umeå positivt skall kunna bidra till näringslivet i regionen omkring krävs att det verkligen blir ett positivt klimat för företagsamheten. Arbetsmarknadssituationen i Västerbottens inland är ett exempel på att kommuner och företag inte i tillräcklig omfattning har lyckats utnyttja de positiva impulserna från universitetet. Fru talman! Datatekniken ger oss möjligheter att lokalisera teknikoch informationsintensiva företag praktiskt taget vart som helst i landet. Förutsättningen är bara att monopolföretaget televerket ser till att telenätet inte utgör en begränsning. Kds anser att taxorna för teletrafiken måste utjämnas så att de mindre än hittills påverkas av avstånden. Därför är det bra att televerket nyligen minskat kostnaderna för rikssamtal. Det är ändå intressant att notera att detta regionalpolitiska nytänkande tillkommit först då konkurrenssituationen på teleområdet förändrats. Det är detta som helt enkelt tvingat televerket att upphöra med de tidigare omotiverade överpriserna. Kds menar att en enhetstaxa för datakommunikationstjänster borde tillämpas i hela landet. Fru talman! Trafikoch kommunikationspolitiken måste bättre än hittills samordnas med regionalpolitiken. Företagslokalisering och tillgång till arbete och service kräver moderna kommunikationer. Det har varit och är en oansvarig regionalpolitik att lägga ner järnvägslinjer, om man samtidigt menar något med talet om levande landsbygd och möjlighet att bo kvar i glesbygd. För att klara framtidens godsoch persontransporter, och de krav som snabbtågen ställer på järnvägsbanorna, fordras att järnvägssystemet förbättras och byggs ut. Inlandsbanan och norra stambanan måste rustas upp. En förlängning av ostkustbanan från Härnösand till Luleå bör ske i ett något längre perspektiv. Det är också viktigt att inrikesflyget byggs ut. 17 Matarflyget bör utvecklas för att underlätta industrilokaliseringar i glesbygd, och helikopterflyget bör få bättre möjligheter att ge service. Vi får hoppas att den aviserade trafikpolitiska propositionen bättre beaktar trafikpolitikens regionalpolitiska betydelse än den hittills förda politiken. Jordbruket spelar en mycket viktig roll i regionalpolitiken. Det nuvarande prisstödet för animalieproduktion i norra Sverige, det s.k. Norrlandsstödet, måste bibehållas. Man bör också överväga att göra även andra sysselsättningssvaga områden i Sverige med sämre jordar till stödområde. Det är rimligt att det statliga stödet motsvarar den större produktionskostnaden i området. Fru talman! En differentierad bensinskatt är enligt min uppfattning ett bra instrument för att kompensera för de stora avstånden i glesbygdsområdena. En annan regionalpolitisk åtgärd vore att höja beloppet för skattefria inkomster av bäroch svampplockning från nuvarande 5 000 kr. till 10 000 kr. Detta skulle ge befolkningen i skogslänen bättre möjligheter till extra inkomster samtidigt som naturresurser därmed i större utsträckning tas till vara. Fru talman! Trots att det finns stora naturresurser i län som Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland är arbetslösheten hög i dessa län. Staten satsar årligen stora belopp i regionalpolitiskt stöd till de här uppräknade länen. Det naturliga borde vara att resursrika län själva fick möjlighet att klara sina arbetsmarknadsproblem genom att få utnyttja den avkastning som länets egna naturresurser ger. Kds föreslår därför att en ”återbäring” av elskatten med 1 öre/kWh införs. Denna återbäring skulle vara en värdefull stimulans för de vattenkraftsproducerande länen. Landshövding Sven Heurgren i Jämtland har för övrigt i en utredning uttalat sitt stöd för samma idé, som under flera år omfattats av kds. Skatteåterbäringen på elkraft borde användas för investeringar i alternativa inhemska energikällor och borde dessutom kunna bidra till sysselsättningsskapande och näringslivsbefrämjande åtgärder. För Västerbottens del skulle ”återbäringen” ge 110 milj.kr. år. Det vore rimligt att utvecklingsfonderna får administrera denna ”skatteåterbäring”. Fru talman! Jag tror att det är viktigt att lyfta in skolpolitiken i sitt regionalpolitiska sammanhang. Det gäller här inte bara regionala högskolor utan faktiskt också den obligatoriska skolan. Om man tvingas lägga ned glesbygdsskolor på grund av att elevantalet sjunker, medför detta inte sällan en kollaps för bygden. Därför anser jag det vara mycket angeläget att glesbygdsskolorna får bevara sina resurser, även om deras elevantal något skulle minska. Fru talman! Avslutningsvis vill jag beröra äskandena. De samlade äskandena från länsstyrelserna visar ett behov på sammanlagt 614 milj.kr. Statens industriverk äskar dessutom en höjning av medel till centrala konsultoch utredningsinsatser från 12 milj.kr. till 20 milj.kr. Industriministern föreslår i sitt budgetförslag oförändrade anslag jämfört med 1986 87:129 3, 9, 10, 12 och 38. 22 maj 1987

Fru talman! I motion A433 ha jag tagit upp några speciella problem i Östergötland. Samtidigt har jag pekat på de särskilda förutsättningar som finns för en utveckling i länet. Till problemen hör att viktiga industriella verksamheter avvecklats liksom att sysselsättningen är alltför beroende av militär verksamhet. Dessa frågor har vid flera tillfällen tagits upp här i riksdagen. Till de särskilda förutsättningarna hör möjligheterna till utveckling av livsmedelsindustri, vidareförädling av skogsprodukter liksom betingelserna för ett dataoch elektronikcentrum. Förekomsten av universitet och teknisk högskola är också av stor betydelse. Motionens syfte är att statsmakterna skulle ta initiativ till att i samverkan mellan statliga och regionala organ, landsting och kommuner och med aktiv medverkan från fackliga och andra intresseorganisationer upprätta ett åtgärdsprogram för Östergötland. Det skulle vara ett sätt att utveckla länet utifrån de speciella problem och förutsättningar som råder. Det skulle vara ett aktivt inslag i regionalpolitiken, som kunde ge viktiga erfarenheter för hela landet.

Motionen går utöver de ramar som i dag gäller. Vad det handlar om är att flytta fram positionerna. När det gäller länsstyrelsernas roll vågar jag påstå att vi i Östergötland av tradition har en aktiv länsstyrelse, men för en satsning av det slag som motionen avser behövs särskilda statliga insatser. Det är ett led i en aktivare regionalpolitik. Motionens tankegångar följs upp i reservation nr 54 av Lars-Ove Hagberg, och jag ber, fru talman, att få yrka bifall till denna reservation.

Fru talman! I den regionalpolitiska debattens sista skälvande minut tycker jag att Sveriges 270 mil kuster och öar kräver en särskild mässa. I flera år har vi centerpartister motionerat om att Sverige behöver en sammanhållen skärgårdspolitik. Det borde vara ett riksintresse att hålla våra skärgårdar och otaliga öar starka och levande. I stället förs år efter år en politik som är så ologisk och dåligt samordnad att stora delar av vår skärgård riskerar att avfolkas. Samtidigt som alla politiska instanser på såväl kommun-, länssom riksnivå talar lyriskt om vikten av en levande skärgård fattar samma politiska instanser, eller under dem lydande statliga verk, beslut som försvårar, ja, 19 Prot. 1986/87:129 ofta gör det omöjligt för skärgårdsborna att stanna kvar. Samtidigt som gränskränkningar i luften och till havs blir allt vanligare sker en reell minskning av bl.a. kustbevakningen. Den svenska skärgården är inte bara ett livsvillkor för en del av vår befolkning med underbara platser för trötta turister; den är också Sveriges yttersta utpost mot eventuellt fiendeland. Det är skärgårdsbornas ögon och öron som skall hjälpa marinen att upptäcka och slå larm om någon kränker vårt svenska luftrum eller våra svenska farvatten. Med nuvarande politik blir denna form av civilförsvar alltmer omöjlig att upprätthålla. Med oppositionspartierna som pådrivare har ett enigt utskott kommit fram till att en ny parlamentarisk regionalpolitisk utredning skall tillsättas. ”Det finns också ett behov av att behandla sektorssamordningen”, säger utskottet. Det är utmärkt. Då kanske vi kan få se en samordning av transportpolitik, näringspolitik, försvarspolitik och sjöfartspolitik i våra skärgårdar. ”Utredningen bör i sina resonemang utgå från följderna av den tekniska utvecklingen”, säger utskottet vidare. Det är också utmärkt. Då kanske vi slipper höra att en regional ledningscentral på Gärdet i Stockholm kan svara på frågor om blåst och is i södra Östergötland utan att ha någon att fråga eller att fyrmästarna kan ersättas med en centraldator och väderobservatörerna med en automat. ”Slutligen bör behandlas frågan om hur såväl offentliga som privata tjänster skall inrymmas inom regionalpolitiken”, fortsätter utskottet. Ja, det behövs verkligen.

Tullverket har framfört propåer om att lägga ned sambandscentralen i Kungshamn. Lotsarna på Hölick utanför Hälsingland är ersatta av en brädhög. Det är sådant som sjöfartsverket kallar bemanning. SMHI har rationaliserat genom att dra in bemannade väderstationer. 1980 drog man in stationerna på Husarö och Rödkallen, 1981 Grundkallen, 1982 Sydostbrotten, 1983 Furuögrund och 1984 Smögen. I februari 1986 drogs Visingsö in. På s. 97 i arbetsmarknadsutskottets betänkande står det en del vackra ord om vår skärgårdsmotion, men till det vill jag säga att varken länsstyrelserna, statssekreterargruppen, glesbygdsdelegationen eller kommunerna kan lösa — Prot. 1986/87:129 det mycket allvarliga problemet med avfolkningen av skärgårdarna. Den 22 maj 1987 regionalpolitiska utredning som nu skall ta hand om mängder av regionalpolitiska problem kan komma att bidra till lösningar för skärgården. Det är också, tyvärr, möjligt att angelägna, brådskande åtgärder förhalas i väntan på utredningens förslag. Jag tycker därför att en mindre grupp kunde sättas till inom utredningens ram, som speciellt ägnar sig åt att snabbt vända den negativa utvecklingen i den svenska skärgården. I Finland kan man ordna de här frågorna — varför kan inte vi? Så till motion A409, där Per-Olof Strindberg, Karl-Göran Biörsmark och jag vill att glesbygdsförordningen ändras så att transportstödet i skärgårdarna kan permanentas. Låt mig läsa en del av svaret på motionen: ”Enligt förordningen får driftstödet till samhällelig service endast lämnas om synnerliga skäl föreligger och får då avse ett inledningsskede om längst tre år. Motsvarande motion behandlades av riksdagen år 1985---. Då godkändes förslaget att öppna möjlighet för stöd direkt till företag och ekonomiska föreningar för vissa godstransporter i glesbygd, men utskottet sade samtidigt att det inte var berett att förorda att stödet efter ett initialskede skulle permanentas. Enligt utskottets uppfattning har inte skäl framkommit som motiverar att utskottet omprövar sitt tidigare ställningstagande. Därmed avstyrks motion A409.” Öarna får transportstöd just därför att de är öar och som sådana har större kostnader för transporter. Nu vill jag ställa en fråga till utskottets talesman, och svaret är viktigt inte bara för skärgården i Östergötland utan även för skärgården i Kalmar samt för kommuner och länsstyrelser: Hur kan en ö ha ett initialskede? En ö är en ö, så länge det inte kommer en ny istid, en tromb eller en jordbävning. Jag fick inget svar på frågan i fjol, men jag kanske kan få ett i år. : Detta är inte enbart ordförandens eller majoritetspartiets skuld, för ingen i arbetsmarknadsutskottet tycks ha fattat att en ö ligger där den ligger. Hur kan ni år efter år avslå en motion som inte kostar något extra, när det bara behövs ett penndrag för att lösa frågan? Jag ber: Svara mig!

Fru talman! Jag skall kortfattat belysa den situation vi i dag upplever i Sörmland och som vi försöker ge uttryck åt i en motion, som behandlas i detta betänkande. Vi kan nu för första gången på många år konstatera att läget har blivit något ljusare i vårt län. Fortfarande återstår dock många problem att lösa. Jag vill peka på några av dem som medför att vi måste skaffa oss en bättre beredskap inför framtiden. I Eskilstuna har befolkningsmängden hela tiden fortsatt att minska och arbetslösheten är hög — främst bland kvinnor och ungdomar. Ungdomsarbetslösheten är, trots mycket kraftiga insatser, väsentligt högre än riksgenomsnittet. Den skulle behöva reduceras med ytterligare 200 personer, från nuvarande 500, för att nå riksvärdet. Fru talman! Den privata industrin har glädjande nog haft en positiv utveckling. Det har lett till att flera företag har skaffat sig ett bättre läge inför en eventuell konjunkturnedgång. Fortfarande kvarstår dock en mycket stark konjunkturkänslighet hos tillverkningsindustrin. Den mest avgörande faktorn är kanske den fortsatta minskningen av den statliga verksamheten i vårt län. Från Eskilstuna kan exempelvis nämnas neddragningar i personalstyrkan vid fortifikationsförvaltningen och myntverket. Det är också negativt att riksbanken övergett sina tidigare planer på att etablera ett avdelningskontor i kommunen. Ett annat exempel på en olycklig utveckling av sysselsättningsläget på det statliga verksamhetsområdet kan hämtas från Katrineholm. I november förra året beslutade postverket om ändrad posthantering. Verksamhet fördes över till den nybyggda terminalen i Norrköping. Detta innebar att personal i Katrineholm blev överflödig. Nyköpingsoch Oxelösundsregionen har åter drabbats av inskränkningar på det statliga verksamhetsområdet. Vid Studsvik Energiteknik har personalen reducerats med 200 personer. I Oxelösund förestår ytterligare förändringar inom SSAB, vilket innebär att ca 400 anställda kan bli direkt berörda. Fru talman! Trots dessa neddragningar och förändringar i den statliga verksamheten i vårt län pågår en planering i optimistisk anda för att förbättra sysselsättningsläget och servicenivån. Om vi skall klara detta krävs också ett stöd från centralt håll. Kommunikationer har en strategisk betydelse för ett läns utveckling. Det gäller både tågtrafik och vägförbindelser. söder om Mälaren — har stor betydelse för framför allt Eskilstuna och Prot. 1986/87:129 Strängnäs. Behov av investeringar har beräknats föreligga på både kort och 22 maj 1987 lång sikt. Det är angeläget att detta projekt samordnas med Mälarbanan. Vi noterar att SJ nu kommer att medge tågstopp vid Flen för de planerade snabbtågen mellan Stockholm och Göteborg. Det är bra. Det är då viktigt att anslutningarna till snabbtågen från olika delar av länet blir goda. När det gäller önskemålet om ett tågstopp i Vingåker avvaktar vi den nu pågående utredningen. Vi noterar dock att orter som är jämförbara med Vingåker, såsom Boxholm, Osby och Älmhult, redan i dag har tågstopp. Det är viktigt att vägar förbättras. Det gäller framför allt riksvägarna E 4 och E 3, men också länsvägarna som förbinder de olika delarna av länet. Tullverket har presenterat förslag till mycket vittgående neddragningar av tullservicen i Sörmland. Förslaget innebär att tullkammaren i Eskilstuna dras in och att man ytterligare skär ner verksamheten i Nyköping och Oxelösund. Fru talman! Enligt vår uppfattning vore det ytterst betänkligt om tullverket gjorde allvar av sina planer. Tillgång till god tullservice är en viktig faktor när det gäller näringslivets utvecklingsmöjligheter i ett län. Ett genomförande av de förslagna förändringarna skulle också ytterligare förstärka den brist på regionala funktioner som redan i dag är klart utmärkande för Sörmlands län. Ett negativt förhållande för Sörmland är bristen på ett differentierat näringsliv. Det är därför av stor vikt att det program som utformats för kunskapsoch teknikspridning stöds centralt. Det gäller bl.a. en förstärkning av länets högskola och stöd till etablering av ett svetsforskningsinstitut med förläggning av verksamhet vid högskolan i Eskilstuna och Studsvik, utanför Nyköping. I motsats till den minskning av personalen vid Studsvik Energiteknik som jag tidigare pekade på bör denna verksamhet kunna vidareutvecklas. Det är viktigt att staten medverkar till att satsningarna på alternativ energiteknik som sker inom bolaget kan fullföljas. Skall de kunna fullföljas, krävs också en finansiell uthållighet och en långsiktig planering. Som jag sade finns det många positiva drag i de senaste årens utveckling inom vårt län. Men det får inte skymma den oro man känner för länets situation i ett längre perspektiv. Fru talman! Jag har inget särskilt yrkande. Slutligen vill jag dock sammanfattningsvis konstatera att befolkningsminskningen i vårt län har ett samband med det faktum att Sörmland, i förhållande till läget på arbetsmarknaden, erhållit mindre resurstilldelning från staten än flertalet andra län. Det behövs därför centrala statliga insatser för att stimulera tillskapandet av flera aktiva arbetstillfällen. Vi behöver en förstärkning av basresurserna, såsom högskola och kommunikationer.

Fru talman! Folkpartiets riksdagsledamöter i Stockholms stad och län har utvecklat sin syn på arbetsmarknadsoch utvecklingsmöjligheter för denna region i motion A497. Jag tänkte tala om några av de förslag som redovisas där. I ljuset av en del av de inlägg som gjorts i den här långa debatten är det 23 angeläget att understryka att utskottet faktiskt slår fast att det inte råder några delade meningar om att vårt land skall ha en stark huvudstadsregion. Men uppenbarligen kan det inte nog upprepas att utvecklingen i Stockholmsregionen har stor betydelse för hela landets framtid. Sysselsättningen i alla industrialiserade länder förskjuts från tung kommunikationsberoende och råvarukrävande varuproduktion mot den kunskapsberoende tjänstesektorn. Klarar vår region omställningen, kommer andra landsdelar att ha lättare att följa efter. Nyckeln till en fungerande regionalpolitik ligger i att skapa kreativa miljöer över hela landet. Regionalpolitiken skall gå från lokaliseringspolitik till mobiliseringspolitik. Stockholmsregionen har många egna unika möjligheter att stimulera kreativitet och därigenom kulturliv, forskning, sysselsättning och välfärd. Denna region bör utvecklas så att investeringar och anläggningar också här kommer andra landsdelar till godo. En allmän hämsko på Stockholmsregionen genom indragningar, pålagor och kontroller gynnar ingen, utan gör bara Sverige fattigare. Storstockholms framtid måste utvecklas i samverkan med andra regioner. Från många andra län framförs förslag om tunga statliga investeringar i syfte att underlätta kommunikation mellan det egna länet och huvudstaden. Exempel härvidlag är idéer om nya och snabbare järnvägar runt Mälaren, motorvägslänkar med andra större städer eller bättre flygförbindelser. I dessa sammanhang ser uppenbarligen andra landsdelar Stockholm som en motor för hela landet, en källa till gemensam utveckling som måste utnyttjas i samverkan. Trenden i regionens utveckling går för närvarande mot allt större klyftor mellan den norra och den södra länsdelen. Längs stråket Stockholms city-Arlanda flockas framtidsindustrier och människor med högre inkomster. Även andra klyftor i länet förstärks om den trenden fortsätter. Tillväxten är på både norra och södra sidan av länet påtagligt förskjuten mot väster. På östra sidan finns skärgårdskommunerna med glesbygdsproblem, få arbetsplatser och delvis dåliga kommunikationer. Stockholms län har också landets tyngsta arbetslöshetsproblem när man ser till långtidsarbetslöshet och speciella svårigheter som grundar sig på sociala problem. Stockholm har också 70 20 av landets HIV-smittade. Utskottet säger i princip att Stockholm får klara sina obalansproblem själv och dessutom skall dela med sig av resurserna. Så mycket var alltså uttalandet om att utskottet tycker att landet skall ha en stark huvudstadsregion värt! Men det finns en rad åtgärder som endast kan åstadkommas genom politiska beslut fattade i riksdagen. Det är därför vi har den här långa debatten. För en vecka sedan debatterade vi väganslagen. Stockholm får i förhållande till sin folkmängd och inbetalade skatter en mycket ringa andel av anslagen till väginvesteringar. Majoriteten var då inte ens beredd att utreda fördelningsprinciperna för anslagsfördelningen. Detsamma gäller övriga kommunikationer. De centrala och nordvästra regiondelarnas försteg i utvecklingen bygger på deras goda kommunikationer. Närheten både till huvudstadens kraftfält och förbindelser till utlandet blir en källa till utveckling som bör tas till vara. Men det betyder också att nyinvesteringar i kommunikationer bör kunna utnyttjas för att låt mig säga lyfta andra regiondelar. På Södertörn kan både befintligt och nyetablerat — Prot. 1986/87:129 näringsliv gynnas av en ny fjärrtågsstation, ett eget flygfält och nya 22 maj 1987 vägprojekt som ger bättre kontakt med Europavägnätet. Detta ger också ett säkrare underlag för ett ökat bostadsbyggande i den södra regiondelen. En statsfinansiell njugghet mot Stockholmsregionen får olyckliga konsekvenser för hela Sverige. Landets och regionens resurser bör samordnas för utveckling av Stockholmsregionens kommunikationsnät. Flygresandet har utvecklats mycket snabbt i Stockholmsregionen. Samlokaliseringen av all inrikes flygtrafik till Arlanda gav flyget en kraftigare ökning än någon kunnat förutse. Snart har flygplatsen nått sitt maximum i fråga om kapaciteten. I en treårig investeringplan har luftfartsverket bl.a. föreslagit att en tredje bana skall byggas på Arlanda liksom en ny inrikesterminal. SAS anser i sitt remissvar att en tredje bana bör anstå i avvaktan på en utredning som skall visa alternativa åtgärder. I budgetpropositionen avsätts heller inga medel för vare sig en tredje bana eller en ny inrikesterminal. Studier av flygplatsfrågorna visar entydigt att regionen på sikt behöver två flygplatser och att Tullinge/F 18 är den enda realistiska lokaliseringen av en ny flygplats. En nyligen presenterad utredning visar också att en flygplats med detta läge skulle vara både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsam. Rikets huvudstadsregion måste rimligtvis inrymma en betydande administrativ verksamhet. Den bör dock begränsas till vad som är gemensamt och nödvändigt för hela landet. Möjligheter att decentralisera offentlig förvaltning till länsstyrelser, andra regionala organ och kommuner bör tillvaratas. En utflyttning av för riket gemensamma funktioner är däremot tveksam. Det är också rimligt att huvudstadsregionen är ledande, men inte dominerande inom kulturliv och teknologisk utveckling. I dag pågår en minskning av varuproduktionen i Stockholms län. Det har ibland vållat farhågor för en obalans på arbetsmarknaden. I det stora hela är detta obefogat. Endast inom vissa högspecialiserade områden kan tillverkningsindustrin konkurrera om arbetskraften i storstadsområdena. Sett till regionen i stort finns ingen anledning att med särskilda medel söka hålla kvar tillverkningsindustri i Storstockholm. Om man skulle söka öka industrins andel i Stockholm skulle detta bl.a. leda till en från andra synpunkter oönskad ökning av regionens totala befolkning och att andra regioner berövas arbetstillfällen. Näringslivet är emellertid inte lika i alla delar av regionen. Det är rimligt att stimulera framväxten av mindre tillverkningsindustri, liksom självfallet även andra typer av företag i glesbygdsområdena. Omfattande resurser, statliga och kommunala, läggs ner på att bevara en levande skärgård med arbete för skärgårdsbefolkningen året runt. Sjöfartsverket har presenterat en bemanningsplan för lotsplatserna i Stockholms skärgård som i praktiken skulle innebära att Svartklubben och Landsort lades ner och att Sandhamn starkt decimerades. Vi kan inte acceptera att myndigheters handlanden så uppenbart strider mot varandra. I ett interpellationssvar i riksdagen den 19 januari 1987 framhöll kommunikationsministern att en samhällsekonomisk helhetssyn måst anläggas på frågor av denna typ. Vi har i andra sammanhang framhållit hur viktigt det är att bevara fyra 25 älvar i Norrland — minst lika viktigt är att bevara elva fyrar längs våra kuster. Utveckling och ekonomisk tillväxt skapar nya resurser och möjligheter för samhället. I en stagnerad ekonomi däremot sker varje förbättring för en grupp på någon annans bekostnad. En huvuduppgift för den ekonomiska politiken måste därför vara att förbättra förutsättningarna för tillväxt i ekonomin. I diskussionerna om Stockholmsregionens framtid figurerar många större och kostnadskrävande projekt. Problemet är dock att Stockholmsregionen på senare år inte erhållit tillnärmelsevis den andel av statens investeringar som regionens befolkningsandel skulle motivera. Det kan inte vara orättvist om vi får behålla inte allt, men mera av våra inbetalda skatter genom investeringar i vår landsdel. Från både regeringen och socialdemokraterna i Stockholms stadshus har det förts fram förslag om straffbeskattning av företag och biltrafik i centrala Stockholm. Vi avvisar bestämt sådana åsikter. Utskottet säger sig dela uppfattningen att vi skall ha en stark huvudstadsregion. Det hade då varit lämpligt att stödja folkpartimotionen A497 som kräver en rad viktiga insatser för att skapa just en stark huvudstadsregion. Fru talman! Jag yrkar därmed bifall till den nämnda motionen.

Fru talman! Storstockholm växer. Sedan 1980 har invånarantalet ökat med 45 000 människor. På 18 månader flyttade 18 000 människor hit. Dessa siffror skall jämföras med att folkmängden i hela landet ökar med ungefär 16 000 per år. Samtidigt som Stockholm ökar drar naturligtvis flyttlassen från Norrlandslänen, Värmland och Västmanland. De länen har under senare år förlorat tiotusentals människor. Också från Kalmar, Örebro och Gävleborgs län har utflyttningen varit stor. Det är brist på arbeten som förorsakar omflyttningen, och det är företagen som till största delen bestämmer vart flyttlassen skall rulla i vårt land. Det är besluten i företagsledningarna som avgör om jobben i en bygd skall försvinna, och kommunerna har ingenting att sätta emot. Ericssonkoncernen t.ex. bestämmer över 38 000 jobb. Närmare 30 orter i vårt land är beroende av de beslut om produktion och vinstplaceringar som fattas av direktionen hos Ericsson. Både nedläggningar och etableringar bestäms självfallet utifrån företagsekonomiska motiv. Några sociala eller regionalpolitiska hänsyn tar man inte i företagens styrelserum. Det här är ett orimligt förhållande, menar jag. Regering och riksdag måste skaffa sig styrinstrument som ger möjlighet att anlägga en helhetssyn på både industriutveckling och människors behov. De människor som tvingas flytta för att få jobb efterfrågar förstås på sina nya bostadsorter bostäder, skolor, daghem, läkarvård och mycket annat. Samhället — kommunen och landstinget — måste givetvis tillgodose de behoven. Så tvingar företagen, i ett andra steg, samhället att bygga ut samma verksamheter som på den gamla orten blev överflödiga och måste läggas ned. — Prot. 1986/87:129 Ytterligare en aspekt på företagens frihet är att stora städer, som t.ex. 22 maj 1987 Stockholm, tvingas expandera med allt vad det innebär. I planerna för Stockholmsregionen ingår att Stockholm skall bli något slags metropol för det övriga Sverige. ”Det som är bra för Stockholm är bra för hela landet”, heter det i Skiss 85, som är början till en revidering av regionplanen från 1978. I denna skiss planerar man att Stockholm skall öka med 240 000 människor under en 35-årsperiod. Det innebär ytterligare en kvarts miljon människor i den här storstaden. Dessa människor kommer att flytta från det övriga landet med åtföljande utglesning i deras hemkommuner — självfallet blir det så. Ett större Stockholm kräver en ny infrastruktur med nya bostäder — genom förtätning eller nyexploatering — med nya vägar, nya fjärrtågsstationer, forskarbyar, flygplats och mycket annat. Antalet bilresor här i staden antas öka med 27 9 fram till år 2000. Den ständigt ökande bilismen är det allvarligaste hotet mot vår miljö. Och redan köar i Stockholm 130 000 människor för bostad. Av dem är 70 000 i akut behov av bostad. Fru talman! Den nya tekniken kommer med all sannolikhet att ytterligare förvärra det totala sysselsättningsläget för landet men också att vidga de regionala klyftorna än mer. Den snabba teknikutvecklingen drabbar nämligen i första hand regioner med en stor andel processindustri. Varje investering i ny teknik betyder en personalreduktion i ett ofta redan trängt läge. Bergslagen och Norrland torde bli de regioner som mest negativt påverkas av den nya teknikens framfart. Högteknologin har stark anknytning till de stora tätorterna där en bred högskolekompetens och kunskap finns. Följden blir en stark koncentration till storstaden och avfolkning av stora delar av landet — detta till följd av den nya teknikutvecklingen. Tillbaka till regionplanekontoret! I regionplaneskissens s.k. trendalternativ sägs att detta i mångt och mycket leder till en bra utveckling för Stockholm. Jag håller inte med om det. Jag håller inte heller med Bo Wijkmark på regionplanekontoret och näringslivsnämnden i Stockholms län, som säger: ”Vi utgår från målet om långsiktig samhällsekonomisk balans. Det ger Stockholmsregionen en strategisk roll för den tillväxt av samhällsekonomin som behövs för att kunna driva en effektiv fördelningspolitik i landet, i regionen och mellan människor i olika förhållanden”. Frågan är, tycker jag, snarare om Stockholm tål den här omvandlingen med allt vad den innebär av sociala, ekonomiska och miljömässiga följder. Jag tror inte det. Jag delar inte heller Ylva Annerstedts uppfattning att Stockholm skall vara en motor eller hennes syn på tillväxten. För att samtidigt med den stora Stockholmsutbyggnaden råda bot på den snedfördelning mellan norra och södra Stockholmsregionen föreslås en satsning på Södertörnskommunerna. Flygplats, teknikcentrum, nya dubbla tågspår för SJ:s höghastighetståg genom bl.a. Grödingebygden, ny sopförbränningsstation i Gladökvarn, omfattande kalhyggen och nya industrietableringar i nära anslutning till bostäder och friluftsområden — det är vad som föreslås. Är det så vi vill vi ha det, vi som bor på Södertörn? Är detta priset för den omtalade och efterlängtade upprustningen av Södertörn? Om flygplatsen 27 lokaliseras till Tullinge kommer tiotusentals människor i Huddinge och Botkyrka att drabbas av miljöstörningar i form av buller och luftföroreningar. Luftfartsverket planerar 305 starter per dag eller en start var tredje minut. Bullermattan kommer att ligga över stora bostadsområden. Om sopförbränningsstationen blir verklighet kommer samma befolkning att drabbas av luftföroreningar i form av svaveldioxider, kväveoxider och gifter som dioxin, kadmium och bly. Vid samhällsplanering måste man ta hänsyn till såväl ekologiska som sociala, kulturella och ekonomiska aspekter, menar jag. Det har man inte gjort — sedan må det rättfärdigas med den efterlängtade satsningen på Södertörn; jag tycker att det här är ett för högt pris. Frågan är också om Stockholm skall tillåtas bli särskilt mycket större. Jag tycker inte att Stockholm skall växa mer. Vilka är det som vill ha en växande Stockholmsregion? Är en sådan utveckling bra för oss som bor här? Är den bra för de människor som man tänker skall flytta hit? Det finns forskning som visar att när städer expanderar över ett visst antal invånare, drar växandet med sig effekter som inte är önskvärda. Brottsligheten ökar t.ex. vid ett visst invånarantal, ensamhet och isolering ökar, människor mår psykiskt sämre i stora städer, miljöproblemen blir förvärrade, osv. Hittills har vi talat bara om ny tillväxt och mer konsumtion. I ett globalt perspektiv växer klyftorna mellan rika och fattiga länder. 800 miljoner människor i världen svälter. Ändå planeras i västvärlden för ännu större skillnader. Det är också den synen som kommer till uttryck i Skiss 85. Fru talman! När skall vi börja tänka annorlunda? Det behövs ett nytänkande i samhällsplaneringen där inte bara näringslivets ekonomiska intressen får styra, utan där hänsyn tas till att alla människor tillförsäkras en positiv framtid. Man måste därför starkt ifrågasätta en fortsatt utbyggnad av en region som Stockholm, till att bli en storstadsagglomeration, från Uppsala, över Stockholm och ner till Södertälje-Järna, med miljöförstöring och sociala problem som följd. Planerare och politiker borde ta lärdom av befintliga storstadsmetropolers problem och uniformitet, t.ex. Hamburgs. Om Stockholmsregionen tillåts fortsätta att växa skapas stora problem, både för regionen och för hela landet. En bra regionalpolitik måste verka för ett allsidigt näringsliv och en jämlik utveckling i hela landet. Regering och riksdag måste skaffa sig de styrinstrument som ger möjlighet att lägga en helhetssyn på både näringslivets utveckling och människors behov. Med det här, fru talman, ber jag att få yrka bifall till motion A431, där jag står som första namn, och i övrigt till vpk-reservationerna i betänkandet.